Herr talman! Jag tycker att fru Ryding skulle kunna se logiken i det här. Eljest skulle vilken utländsk medborgare som helst kunna komma till Sverige och säga: Jag lever i svår misär i mitt hemland. Jag ber att få åberopa det förhållandet att Sverige har en humanitärt motiverad invandring. Det sker en uttagning i flyktingläger, men eftersom man där inte har tagit ut så många i år som man gjorde i fjol så skall jag be att få stanna här, för jag avser att hjälpa till att fylla den här kvoten. Så går det naturligtvis inte till, utan vi måste vidhålla att en zigenare måste behandlas utifrån samma förutsättningar som andra när han kommer hit, och därför finns det inte anledning att göra några undantag. Jag förstår inte fru Ryding på den punkten. Kanske jag skall ytterligare understryka — jag har gjort det redan i frågesvaret — att det här att ordna ett ordentligt mottagande för dem som kommer hit, att ge dem en meningsfylld utbildning med utsikter att de skall kunna inlemmas i det svenska samhället, är en väldigt svår uppgift. Det förslag som kommittén har lagt fram och den försöksverksamhet som man har satt i gång ser jag som något synnerligen värdefullt. Nu för man ju verkligen, i motsats till vad som har gällt utbildning av de svenska zigenarna, också in utbildningsmoment som har med yrkeslivet — Nr S1 att skaffa och som bör kunna leda till ökade förutsättningar att inpassa Torsdagen den zigenarna i det svenska samhället med möjlighet för dem att genom 25 mars 1971 arbete försörja sig och sina familjer. Men det är en ganska svår uppgift. Nu har man först förberett sättet för mottagandet och sedan kommer nästa moment, då vi får se till att programmet realiseras. protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare anförande i denna debatt.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag anser, att det i samband med handläggning av ansökan om uppehållstillstånd i Sverige företas en tillfredsställande kontroll av om det skäligen kan befaras att den sökande här i riket kan komma att bedriva brottslig verksamhet. Vidare har herr Oskarson frågat om jag anser att handläggningen sker med tillräcklig snabbhet och att de sökande — innan ställning tagits — står under erforderlig uppsikt. Innan uppehållstillstånd ges prövas utlänningens personliga förhållanden, bl.a. hans förmåga och vilja att försörja sig ärligt och riskerna för att han kommer att bedriva brottslig verksamhet här. Prövningen grundas på en av polismyndigheten företagen utredning, vari ingår förhör med utlänningen om hans levnadsomständigheter och andra förhållanden som kan ha betydelse i sammanhanget. Möjligheterna att vid denna prövning få vetskap om vilka utlänningar som kommer hit med ett direkt eller eventuellt uppsåt att begå brott är självfallet begränsade. Denna brist synes å andra sidan knappast i nämnvärd utsträckning kunna botas genom ytterligare kontrollåtgärder, såvida inte dessa görs synnerligen rigorösa. En sådan ändring av kontrollen anser jag inte lämplig. Den tid som i ärenden om uppehållstillstånd i allmänhet går åt för att göra de undersökningar som jag här har redovisat, 1—2 månader, anser jag kunna godtas, om man tar hänsyn till den för närvarande stora invandring som belastar både polisens och invandrarverkets personal hårt. Direkta frihetsinskränkande åtgärder mot utlänning får vidtas endast som ett led i ett förfarande för utlänningens avlägsnande ur landet. Någon generell uppsikt över utlänningar, som söker uppehållstillstånd, med hänsyn till risken för att de skall begå brott utövas inte. Detsamma gäller viseringsfria utlänningar som vistas här under den uppehållstillståndsfria tremånaderstiden och nordbor som ju inte behöver uppehålls tillstånd. En sådan kontroll anser jag inte heller befogad.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Vi tillämpar ju i vårt land en ganska hård invandrarpolitik. Många hederliga, arbetsamma och på alla sätt utmärkta människor avvisas vid våra gränser eller tidigare, när de söker komma hit för att arbeta och tjäna sitt uppehälle. Ännu fler skulle säkerligen vilja komma hit, men de avstår från att försöka, väl medvetna om hur svårt det kan vara att få uppehållsoch arbetstillstånd. Men vi har även andra grupper av invandrare. Vi har politiska flyktingar, som flyr undan politisk förföljelse och diktatur. Här har vi sedan gammalt en human och liberal politik, som det inte råder några delade meningar om. Vi har också en annan grupp, som tyvärr med åren har blivit allt talrikare, och det är de som flyr hit under påstådd politisk förföljelse, men där oftast orsaken är ett försök att komma ifrån obehagliga efterräkningar för den verksamhet de har bedrivit i det land de lämnar. Tyvärr har vi tråkiga erfarenheter av flera av dessa människor. Det är svårt att få grepp om grupperna, men vi har dock en sådan som är väl känd och som har orsakat mycket bekymmer och många besvärligheter. Jag syftar då på de amerikanska desertörerna. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens rapport hade fram till den 9 december föregående år sammanlagt 578 amerikanska desertörer kommit till Sverige. Av dessa beräknas ungefär 400 fortfarande vara kvar i landet. Per den 30 oktober 1971 föreligger uppgifter på antal brott som blivit begångna av dessa, uppgifter på antal fall där förundersökning pågår, åtal har väckts och där dom har fallit. Och detta, herr statsråd, är verkligen en skrämmande läsning. Det är 66 narkotikabrott som har begåtts av 62 personer. Olaga vapeninnehav 4 fall, misshandel och grov misshandel 14, rån, medhjälp till rån och försök till rån 12, stöld, grov stöld och tillgrepp 37, bedrägeri 10, störande av allmän sammankomst 12. Detta var ett axplock ur katalogen. Sammanlagda antalet brott rör sig om 240 stycken, begångna av 153 personer av denna grupp, eller i procent uttryckt närmare 30 procent av samtliga hit till riket komna amerikanska desertörer. Nu har vi, som jag sade tidigare, mycket rigorösa bestämmelser när det gäller avvisning av utlänning som ankommit till Sverige. I utlänningslagen § 18:4 stadgas: ”Utlänning, som ankommer till riket, må avvisas om han tidigare inom eller utom riket blivit dömd till frihetsstraff och det skäligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark, Finland, Island eller Norge fortsätta brottslig verksamhet.” Det är inte bara den grupp som jag här berört och tagit som exempel utan även andra s.k. flyktingar som känner marken bränna under fötterna i det egna landet och söker sig annan uppehållsort. Och tyvärr har vi råkat ut för en hel del av dessa, som under utnyttjande av våra sociala förmåner inte bara fortsätter utan i många fall utökar sin brottsliga verksamhet här i landet. Vi har alldeles färska exempel på detta. Det är ur två synpunkter jag finner denna ordning vara mycket allvarlig. För det första är det ur rättssäkerhetsoch rättstrygghetssyn punkt för landets övriga invånare. För det andra är det risken för att det — Nr 51 skapas en negativ inställning från allmänhetens sida mot utlänningar över Torsdagen den huvud taget, och det är kanske det mest allvarliga. 25 mars 1971 Herr inrikesministern HOLMQVIST: Ang. RE Herr talman! Det är egentligen mycket som talar för att man inte av fra SSR fre skulle vare sig det gäller zigenare, som vi diskuterade tidigare, eller en viss a peTNORLEER stån grupp av andra människor som kommit hit — desertörer eller färgade eller vad det är — bedöma dessa som grupp, utan man önskar att man skulle kunna bedöma varje individ för sig som en människa som kommer hit för att få en fristad. Men vi får ändå i diskussionen ta till sådana här försök att summera ibland. Och jag vill gärna framhålla att när det gäller denna särskilda grupp av amerikanska medborgare, desertörerna, så kan man glädjande nog konstatera att en mycket betydande del av dem efter hand har kunnat inpassa sig i det svenska samhället, har skaffat sig arbete och kan försörja sig själva och kanske anhöriga. En del studerar och gör det med, såvitt jag kan se, ganska god framgång. Jag är alltså angelägen att framhålla de här positiva dragen, så att inte enbart de andra inslagen, som självfallet också finns där, kommer fram. Vi har brottslingar i detta sammanhang, men jag tycker vi kan ha anledning att peka även på den andra och större kategorin. Nu ville ju inte herr Oskarson speciellt diskutera den här gruppen utan avser dem som kommer hit lockade av de sociala förmånerna i vårt land. När man har den uppgift som jag har, att varje vecka studera ärenden som gäller utvisning av medborgare som har kommit hit med förväntningar av olika slag, kan man ju inte undgå att märka hur den svenska socialvården och generositeten har tilldragit sig uppmärksamhet utanför landet. Kanske svenskarna också ibland, när de är ute och reser, uppträder litet yvigt och storslaget.

Men jag vill gärna understryka att jag inte kunnat undgå att observera att den svenska socialpolitiken åberopas som ett av skälen för att man har sökt sig just till Sverige.

Herr talman! Låt mig först säga till inrikesministern att jag är helt överens med honom om att det finns positiva drag. Tyvärr är tiden knapp, och jag tror att statsrådet har klart för sig att man måste ta upp det siffermaterial och de konkreta saker man har till hands. Men jag vill understryka detta, att det finns många positiva drag också. Och jag vill absolut att vederbörande skall behandlas som enskilda individer; det är därför jag har ställt denna fråga. De skall inte behandlas som grupp — de skall behandlas när de kommer hit, individ för individ. Det är då jag vill 15 att kontrollen skulle kunna skärpas, och på den punkten kan jag inte vara helt nöjd med inrikesministerns svar, som går ut på att inrikesministern anser att allting är väl beställt. Jag är inte beredd att ge några exempel på hur man skall skärpa kontrollen, men jag anser att en skärpning är nödvändig och på sin plats både när flyktingarna kommer hit och när det gäller uppsikten — jag skall inte säga övervakningen, ty det är ett tråkigt ord — över de personer som man skäligen kan misstänka skulle komma att begå brott här i riket. Jag tror inte det är så svårt att utkristallisera dessa människor — det går nog tämligen lätt. Jag sade inte att de var ”lockade hit av vår socialpolitik”, herr statsråd, utan jag sade att de utnyttjar vår socialpolitik, och det tror jag att vi måste erkänna. Jag har i dag fått ett nummer av tidskriften Svensk Polis, och där finns det en artikel om utländska medborgare och brottslighet, skriven av en rådman vid Stockholms rådhusrätt. Inte heller den är tyvärr någon uppmuntrande läsning. Författaren skriver att i 859 mål var sammanlagt 1000 personer tilltalade, och av dessa var 743 svenskar och 257 utländska medborgare. Det tycker jag är allvarliga siffror, som ytterligare talar för att vi på något sätt måste komma åt de enskilda människor som många gånger kommer hit i avsikt att bedriva brottslig verksamhet.
Herr talman! Jag vill varna för att allt för lättvindigt använda sådan här statistik så att man jämför en grupp människor som befinner sig i en svår social situation med kanske hela genomsnittet av svenska folket. Då blir inte utslaget riktigt. Den artikel som herr Oskarson talade om är förmodligen densamma som jag själv har läst vid något tillfälle, och visst är det höga tal som där förekommer. Men då skall vi också hålla i minnet att de utlänningar som kommer hit till Sverige har en benägenhet att söka sig till storstaden, till Stockholm. Vi har förhållandevis långt fler utländska medborgare här i staden än i landet i övrigt. Det är också ett förhållande som skall observeras. Men, herr Oskarson, även om vi försöker förbättra möjligheterna att i förväg bedöma människor som kommer hit, så är svårigheterna ändå oerhört stora. Vi har nämligen inte något annat att bygga på än de uppgifter som lämnats av dem som kommer hit. Om de i stället skulle sitta förvarade någonstans i avvaktan på att vi från olika håll i världen skulle få in kompletterande uppgifter om dem, så skulle vi självklart få en ordning som vi inte kunde tolerera. Jag förstår herr Oskarsons syfte i detta fall men måste betona de betydande svårigheter som föreligger.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat jordbruksministern angående bedömningsgrunderna för de dispenser som getts från förbudet att använda DDT-preparat. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Giftnämnden beslöt den 27 mars 1969 att vissa bekämpningsmedel som innehöll DDT inte skulle få användas inom landet fr.o.m. den 1 januari 1970 under en försöksperiod på två år. Enligt beslutet skulle dispensmöjlighet finnas för synnerligen speciella situationer. På framställningar av skogsstyrelsen och domänverket medgav giftnämnden den 1 december 1969 dispens att använda DDT på barrskogsplantor som skydd mot angrepp av en insekt benämnd snytbagge. Denna insekt kan vålla stora skador på plantorna, om dessa inte skyddas genom DDT-behandling. Dispensen gällde de plantor som skulle sättas ut på skogshyggen under 1970. Giftnämnden har senare förlängt dispensen att gälla till utgången av juli 1971. Dispenserna har avsett ett relativt begränsat antal förbrukningsställen och en behandlingsmetod som inte medför risk för spridning av preparatet på samma sätt som bepudring eller besprutning. Det rör sig också om mycket små mängder DDT. Dispenserna har haft relativt liten räckvidd och gällt ett begränsat men betydelsefullt område. Sedan den tvååriga försöksperioden utlöpt vid innevarande års utgång kommer giftnämnden att ompröva nuvarande förbudsregler.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
Vilka konsekvenser detta kan få för människorna i framtiden är inte svårt att förstå. När man nu känner till medlets skadlighet är det mycket förvånande att det beviljas dispenser till skogsbolagen. Det är riktigt att skogsbolagen använder DDT-giftet för att skydda skogsplantorna mot den s.k. snytbaggen. Men det är också klarlagt att DDT-giftet vandrar genom de olika näringskedjorna och då till slut hamnar i människokroppen. Jag ifrågasätter om DDT är enda medlet för att bekämpa snytbaggen. Vad jag kan hålla med om är att DDT är ett långtidsverkande preparat och därmed billigare för skogsbolagen än exempelvis de korttidsverkande och mindre skadliga preparaten som naturligtvis ställer sig dyrare för skogsbolagen. Men frågan är: Hur stor hänsyn skall tas till kortsiktiga ekonomiska intressen? Är det inte på tiden att man i stället bedömer vad konsekvenserna blir på lång sikt för samhälle och människor? I bekämpningsmedelsförordningens 3 § står att bekämpningsmedel icke må registreras om medlet har sådan giftighet att det kan skada människor, husdjur, vilt, nyttoinsekter eller nyttoväxter. I förordningens 7 § står att inga åtgärder må föreskrivas vilka är mer betungande än vad som är skäligt. Hitintills har man varit mycket generös när det gäller tillämpningen av sjunde paragrafen; tredje paragrafen har kommit i andra hand. Till sist, herr talman! Att människor är oroade över denna dispensgivning visar inte minst det beslut som fattades av Timrå kommunfullmäktige för någon vecka sedan. Man beslöt där att tillskriva giftnämnden om att dispensgivningen för DDT skulle upphöra. Det skulle vara värdefullt om statsrådet kunde medverka till att inga nya dispenser beviljades.

Herr talman! Herr Måbrink bör känna till att vårt land på detta område bedrivit en mycket restriktiv politik. Vi var väl ett av de första länderna i världen som direkt förbjöd DDT, och vi har på många andra områden skärpt uppmärksamheten i olika avseenden. Jag har från denna talarstol, bl.a. för kort tid sedan, haft anledning att understryka detta.

I skogsplantskolorna stoppas nämligen plantorna ned i en suspension av DDT i större eller mindre för ändamålet avsedda kar. Med andra ord är själva användningssättet av DDT i det fallet omgärdat av mycket stor restriktivitet. Jag har haft anledning, herr talman, att i mitt svar säga att giftnämnden med stor uppmärksamhet följer dessa frågor, och sedan den tvååriga försöksperioden utlöpt vid innevarande års utgång kommer giftnämnden att ompröva nuvarande förbudsregler.

Herr talman! Herr Engström har frågat mig vilken betydelse jag vill tillmäta skyddandet av estetiskt värdefull grönska i äldre stadsbebyggelse från ingrepp i samband med planering för trafiklösningar och i samband härmed uppförandet av köpcentra. Jag vill erinra om att ansvaret för stadsplaneringen i första hand vilar på kommunerna. Enligt min mening är det av värde att kommunerna söker tillvarata och skydda befintlig grönska när de bygger om äldre stadsområden. Detta är en helt naturlig sak i all stadsplanering som syftar

Herr talman! Jag vill tacka civilminstern. Jag har ställt en allmän fråga och fått ett allmänt positivt svar. Regeringen är sista instans när det gäller viktiga planfrågor, och man kan också diskutera saken konkret, t.ex. beslutet att skövla de hundraåriga almarna i Kungsträdgården i Stockholm till förmån för ytterligare en tunnelbaneuppgång. Frågan om almarna i Kungsträdgården gäller inte i första hand en enstaka trädgrupps vara eller inte vara. Det gäller en principfråga, en detalj i ett större sammanhang. Gamla värdefulla miljöer offras hänsynslöst, gammal bebyggelse med inslag av grönska offras för ny bebyggelse och betongslummen. City i Stockholm omdanas i första hand för att betjäna storfinans och affärsintressen. Det mönstret går igen i många kommuner. Regionoch stadsplanering samt miljöutformning tenderar att alltmer underordnas rent företagsekonomiska effektivitetsoch lönsamhetskrav. De värderingar som ligger till grund för planeringen har gjort denna alltmer inlåst. Viktiga beslut forceras fram över huvudet på kommunernas invånare. När opinionsgrupper lagt fram alternativ, har man varit obenägen att lyssna. Tidsfaktorn, dvs. påståendet att man inte får fram trafiklösningarna och bostäderna i tid, har varit och är ännu på många platser det stående argumentet för att forcera fram miljömässigt dåliga lösningar. Det är inte bara opponerande miljögrupper, hyresgästavdelningar och andra som slås i huvudet med de här argumenten. Dessa är de klassiska argumenten för att forcera fram planer och tysta ned opinionen också bland förtroendevalda kommunalmän. Statens planverk har nu gjort två betydelsefulla uttalanden i almfrågan. Man avstyrker tunnelbaneuppgången i Kungsträdgårdens södra del, Karl XII:s torg. Därigenom räddas almarna och den värdefulla grönskan.

Planverket finner icke dessa skäl bärande och anför: ”Frågan om utformningen av huvudstadens mest centrala medborgarutrymme måste ges sådan vikt att dess lösning icke får bestämmas eller påverkas av uppkommen tidsknapphet i utbyggnaden av stadens tekniska försörjningssystem.” Det är två rejäla näsknäppar från planverket som i klartext säger: Ta hänsyn till opinionen! Stoppa tidsargumentet i bordslådan! Detta är glädjande och stimulerande för opponenter och kommunalmän, som i årtionden slagits för en annan planeringsmetodik. Det är som 19 jag inledningsvis sade regeringen som i sista hand fastställer. Jag vill därför avsluta mitt anförande med ytterligare en enkel fråga: Anser civilministern att regeringen bör följa planverket i det här ärendet?
Herr talman! Jag antar att herr Engström är medveten om att jag enligt den ordning som gäller för våra debatter här i riksdagen inte har några möjligheter att till diskussion ta upp ett sådant enskilt fall som är föremål för regeringens prövning.

Herr talman! Fru Bergander har frågat mig om jag avser att förelägga riksdagen förslag till normer och anvisningar för lekplatsers dimensionering och utformning vid såväl nyexploatering av bostadsområden som sanering av befintliga stadsdelar. Frågan om tätortsmiljöns utformning med hänsyn till barns utomhusverksamhet har utretts av kommittén för barns utemiljö. Kommitténs betänkande innehåller bl.a. förslag angående riktvärden för dimensionering och lokalisering av lekutrymmen. Betänkandet har remissbehandlats. Frågan bereds nu i civildepartementet med sikte på att proposition skall föreläggas riksdagen vid dess höstsession.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att en proposition skall föreläggas kammaren vid höstriksdagen och jag kommer självfallet att med stort intresse taga del av densamma. Jag vill redan nu uttala den förhoppningen att den kommer att innehålla sådana riktlinjer att det vid planerandet av nya bostadsområden samt sanering av gamla blir lika självklart att markområden skall avsättas till lekområden för barnen som att man avsätter mark till bilparkeringar.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig om jag anser det lämpligt att företag, i vilket staten är delägare, påbörjar anläggandet av industri, för vilken tillstånd enligt miljöskyddslagen krävs, innan koncessionsnämnden för miljöskydd har prövat ärendet. Svaret är självfallet nej. Detta gäller för alla företag, helt oberoende av ägareförhållandena, alltså för såväl helt eller delvis statsägda företag som för helt privatägda.

Herr talman! Jag tackar industriminister Wickman för det entydiga svaret på min enkla fråga om en modern form av något som kan kallas för svartbygge. Statsrådet har kanske anat att min fråga har inspirerats av Hylte Bruks pågående industribygge vid Nissan. Eftersom staten via Statsföretag och ASSI är delägare i företaget har vi här att göra med ett utslag av den näringspolitik som i en del sammanhang har kunnat beskrivas som ”upp som en sol och ner som en pannkaka”. Misslyckandena har varit många och debatterade i många sammanhang. Statsföretags verksamhet har inte alltid kännetecknats av elementära krav på rationell planering. Här har vi något som ser ut som en frontalkrock mellan näringspolitik och miljöpolitik. Man håller på att bygga en industrianläggning utan att koncessionsnämnden ännu har tagit ställning till denna anläggnings tillåtlighet enligt miljöskyddslagen. Riksdagen har bestämt hur vi skall pröva miljöfarlig verksamhet. Miljöskyddslagen skall givetvis gälla, som statsrådet säger, för alla företag, oberoende av ägareförhållanden. Det är intressant att notera att det under 1970 inte fattades några konseljbeslut som var ägnade att belysa ansvarsfördelningen mellan regeringen och Statsföretag AB vad avser den statliga företagspolitiken. Man kan fråga sig: Var näringspolitiken partiellt inställd förra året? Civilministern bemyndigades den 11 december 1970 att tillkalla en sakkunnig, generaldirektören Widén, för att utreda förutsättningar för en lokalisering av skogsindustri inom vissa sydsvenska vattenområden på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt och med beaktande av den pågående riksplaneringen. Det hade varit klädsamt om industriministern eller annat statsråd hade medverkat till att denna skyndsamma utredning hade avvaktats både av Hylte Bruk och koncessionsnämnden för miljöskydd. Den skall enligt tidningsnotiser ta ställning till frågan om Hylte Bruk den 30 mars. Den samhällsekonomiska optimeringen får det tydligen gå hur det vill med — och det står inte riktigt i överensstämmelse med propositionen 121 år 1969 om inrättande av Statsföretag AB. Det är ett par frågor som är av särskilt intresse i detta sammanhang. En fråga är den mer generella — inte knuten till detta speciella fall — om industriministern anser att redan gjorda investeringar i en industrianläggning, som skall prövas av koncessionsnämnden, kan innebära ett tryck på koncessionsnämnden i dess ställningstagande. I det här fallet skulle det också ha varit av intresse att veta ungefär hur stora investeringar som har gjorts i Hylte Bruk, men det är ett enskilt ärende som vi inte närmare kan gå in på. Det är inte enda gången en sådan här kollision förekommer. Hela Brofjordenärendet är ju en konfrontation mellan miljövårdskrav och överprövningsformaliteter, där regeringen i ett sammanhang tagit ställning i en delfråga och därmed bundit en senare överprövning av en annan principiellt väsentlig fråga med anknytning till samma objekt.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga ställde en fråga till mig och han fick ett klart och entydigt svar på den frågan. Trots detta insinuerar herr Norrby att koncessionsnämndens prövning av ett ärende skulle påverkas av ägareförhållanden i det företag som han åberopar, även om vi inte kan föra en konkret debatt beträffande ett enskilt ärende. Jag hoppas att herr Norrby vid tillfälle tar tillbaka den insinuationen. Jag måste också säga att jag inte förstår hur herr Norrby menar att just Statsföretag AB skulle ha något speciellt ansvar i denna fråga. Detta företag har bildats och kommer att behandlas precis som andra företag — jag upprepar vad jag sade i svaret — helt oberoende av ägareförhållandena.

Om företaget fullföljs är det inte bara en viktig sysselsättningsfråga som blivit löst för regionen, det är inte bara en väsentlig, effektiv och modern exportindustri som har tillkommit. Även en högst betydande miljöförbättring kommer till stånd.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att denna anläggning kommer att medföra en förbättring ur miljöskyddssynpunkt, men icke förty skall en ny anläggning enligt gällande lagstiftning prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd eller på annat sätt enligt miljöskyddslagen. Om starka samhällsargument kan anföras kan regeringen ta ett beslut direkt enligt 6 § miljöskyddslagen. Något sådant beslut har i det här fallet, såvitt jag vet, icke förekommit. Ärendet skall alltså prövas i vederbörlig ordning, och den prövningen är ännu inte slutförd. Anläggningen är under uppförande. Det är inte känt hur många tiotals miljoner kronor som har bundits upp i anläggningen innan prövningen av dess tillåtlighet har skett. Det självklara svaret nej på min enkla fråga innebär alltså att industriminister Wickman har sagt ifrån att som det för närvarande går till i Hylte Bruk får det inte gå till. Jag konstaterar då att 20 procent av aktierna i Hylte Bruks AB ägs av Statsföretag AB via ASSI.

Herr talman! Herr Håkansson har frågat mig vilka vetenskapliga rön eller praktiska försök som regeringen anser erforderliga som grund för beslut om ändringar av hastighetsgränserna för vägtrafiken. Herr Stålhammar har frågat mig vilka kriterier jag anser böra ligga till grund för beslut om maximihastigheter på allmänna vägar. Herr talman! Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Det nuvarande systemet med differentierade fartgränser syftar bl.a. till att anpassa trafikanternas hastigheter efter vad som är lämpligt från trafiksäkerhetssynpunkt med hänsyn till bl.a. vägens standard och trafikintensitet. Det är därvid med tanke på efterlevnaden av bestämmelserna viktigt att välja hastigheter som av trafikanterna uppfattas om realistiska. Den hittillsvarande försöksverksamheten med differentierade hastighetsgränser ligger till grund för den plan för ytterligare försök, som regeringen och trafiksäkerhetsverket utarbetat gemensamt i anslutning till beslutet att sänka bashastigheten till 70 km i timmen. Resultaten av hela försöksverksamheten kommer senare att redovisas för riksdagen. Frågan om vilka praktiska försök och vetenskapliga rön som erfordras för att ange lämpliga fartgränser kan inte besvaras generellt. Detsamma gäller frågan om vilka kriterier som skall ligga till grund för beslut om maximihastigheter. Jag har tidigare nämnt två omständigheter — vägstandard och trafikintensitet — som har nära samband med olycksfrekvensen. Redan år 1967, när beslutet om försök med differentierade fartgränser fattades, var man medveten om dessa faktorers betydelse och de framhölls särskilt av tredje lagutskottet. Vi har också klara indikationer på att denna uppfattning är riktig. En rad erfarenheter från Sverige och från andra länder visar sålunda tydligt sambandet mellan antalet trafikolyckor per motorfordonskilometer och vägbredden. Enligt en sammanställning som gjorts av statens väginstitut visar olyckskurvan en kraftig stegring, när man kommer under en vägbredd — inklusive vägrenar — av 10 meter respektive 7 meter. Just dessa kritiska vägbredder finns med i de normer för differentiering som publicerades i förra veckan och som försöksvis skall gälla fr.o.m. den 1 juni 1971. I fråga om trafikintensitetens samband med olycksfrekvens och hastighet vill jag hänvisa till väginstitutets delrapport om den hittillsvarande försöksverksamheten. Man konstaterar att begränsningen till 90 km/tim haft en positiv effekt ”särskilt på vägar med periodmedeldygnstrafik större än 4 500 fordon per dygn”. Det är alltså på vägar med hög trafik som man får särskilt gynnsamma resultat genom hastighetsbegränsning. Väginstitutets undersökningar ger också vissa möjligheter att jämföra olycksfrekvensen på de vägar som fr.o.m. den 1 juni får 70 km tim. En överslagsmässig beräkning visar att antalet olyckor per miljarder fordonskilometer år 1969 var 620 på de vägar som får behålla 90 km tim. Det finns sålunda klara indikationer på behovet av den sänkning av bashastigheten som nyligen beslutats. Allmänt vill jag framhålla att det ännu är fråga om en försöksverksamhet. Under en sådan får man av naturliga skäl ställa mindre krav än när statsmakterna efter försöksperiodens slut skall ta ställning till en mera definitiv utformning av hastighetsbestämmelserna. Då kommer vi bl.a. genom de nu beslutade ytterligare försöken att ha ett mera fullständigt material. Till sist vill jag påpeka att inte endast vägstandard och trafikintensitet kan användas som underlag för hastighetsdifferentiering. En rad andra faktorer har också betydelse, t.ex. olika aktiviteter i anslutning till vägen, antalet fastighetsutfarter m.m. Både i Sverige och utomlands pågår undersökningar i syfte att klarlägga dessa faktorers roll. Även dessa undersökningar kommer i framtiden att få betydelse för bestämningen av differentieringsgrunder.

Herr talman! Jag ber att till kommunikationsministern få uttala mitt tack för svaret. Det är ju en mycket uttömmande redogörelse för vilka synpunkter man har inom regeringen när man vidtar dessa åtgärder. Det är klart att det är olika faktorer som måste ligga till grund därför, både forskning och praktiska försök. När det gäller målsättningen att nedbringa trafikolyckorna råder inga delade meningar. Däremot kan uppfattningarna naturligtvis vara en smula olika om åtgärderna. De försök som nu skall företagas måste vara så upplagda att de av bilisterna uppfattas som realistiska och därigenom verkligen kommer att respekteras. Utifrån detta är det av stor betydelse att vägförvaltningarna vid utförandet av klassificeringen ser till att denna kommer att framstå som vederhäftig och därmed kunna anammas av trafikanterna. Svaret säger att vid de olika försök som gjorts har det visat sig att trafikolyckorna varit färre vid lägre hastighet. Här redovisas direkt i klara siffror varför man går ned till 70-kilometersgränsen. Men man kanske ändå kan fråga varför regeringen och trafiksäkerhetsverket har stannat vid 70-kilometersgränsen. Kunde man inte i stället kanske ha tagit 80 kilometers hastighet? Det är den lokala trafiken som mest kommer att beröras av denna nedsättning av bashastigheten. En annan uppgift enligt trafiksäkerhetsundersökningar rörande olyckskostnaderna är att dessa per kilometer och år är 40 000 kronor för riksvägar mot 6 000 kronor för landsvägar. Det är väl inte utan att det kan uppstå vissa problem genom en sådan här ändring. Man kan anta att övergången till 70 kilometers hastighet, därvid alla slags fordon skall hålla samma hastighet, kan förorsaka vissa köbildningar, vilket i sin tur kan vålla olämpliga omkörningar. Den lägre hastigheten kommer även att fördyra transportkostnaderna, då körningen tar längre tid i anspråk. Man kan väl inte heller bortse ifrån att sänkningen till de 70 kilometerna i någon mån — det framgår också av svaret — har sin grund i att vägstandarden inte är tillräcklig och därmed att väganslagen har varit otillräckliga. Denna sänkning vidtar vi i dag när vi har ett fordonsbestånd av 2,2 miljoner. Enligt prognosen kommer antalet fram till 1985 att öka till 4,6 miljoner fordon. Man gör sig gärna den frågan: Vilken hastighet kommer vi då att ha? Nu har vi under en följd av år haft ständiga försök med olika hastigheter utan att ha kommit fram till vilken fart som är den allra bästa. Herr talman! Enligt min uppfattning borde man i nära anslutning till det nordiska samarbetet överväga och enas om den framtida riktlinjen för trafiksäkerheten här.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för ett mycket fylligt och klart svar. Det är glädjande och inte en dag för tidigt att man har reagerat i både departement och trafiksäkerhetsverk för att försöka hitta nya vägar att komma till rätta med trafikolyckorna. Det verkar ibland som om man under flera år har varit maktlös inför det som händer och att man hela tiden har trott att den generella hastighetsbegränsningen skulle vara universalmedlet mot trafikolyckorna. Men vi är alla överens om att läget är sådant nu att extraordinära åtgärder är helt nödvändiga. Då finns det naturligtvis många medel som man kan använda: trafikpolitik och utbildning, information, utformning av trafikmiljön och trafikövervakningen, utformning av lönesystemet för trafikarbete. Oftast måste dessa komponenter vägas mot varandra, och de är ju också direkt beroende av varandra. Vi vet alltså nu att den hastighetsbegränsning på 90 km som vi haft har varit helt otillräcklig. Det behöver inte innebära att hastighetsbegränsning som idé är felaktig, men så som den utformats har den inte gett de effekter man väntat sig. Hastighetsangivelsen skall vara en information till trafikanten om att han bör hålla en viss hastighet för att inte riskera att råka ut för en olycka. Om denna angivelse då inte står i direkt proportion till de risker trafikanten tar, om han skulle bryta mot den, uppstår en konfliktsituation mellan förarens egen bedömning av den risk vägen och trafiken skapar och den helt generella hastighet som har bestämts. Nu har vi haft ett system med en hastighetsbegränsning till 90 km i timmen på smala och breda vägar, under vinter och sommar, i övre Norrland med gles trafik och i Mellansverige med tät trafik. I det läget är det naturligt att trafikanten lätt förlorar tilltron till hastighetsangivelser av detta slag. Därför är det inte för tidigt att man tar ett grepp för att komma fram till ett system med differentierade hastigheter. Vägplan 70 säger att en god efterlevnad är beroende dels av att hastighetsgränserna är väl anpassade till vägen och trafikmiljön, dels av graden av övervakning. Trafikforskargruppen SCAFT vid Chalmers anser enligt samma princi per att hastigheten skall bestämmas med utgångspunkt i sådana faktorer som kvalitet, trafikmängd och trafikintensitet. Vi föreslår också i folkpartiets partimotion om trafiksäkerhetsfrågor ett system med differentierade hastigheter. Vi är alltså överens om denna idé. Men då återstår den fråga som för närvarande diskuteras: Skall man bestämma bashastigheten till 70 km och skall man göra undantag därifrån uppåt eller nedåt eller skall vi ha en högre bashastighet, alltså en normalhastighet, från vilken man räknar upp eller ned alltefter de olika riskfaktorerna? Det finns en möjlighet att vi återigen hamnar i samma situation som förut, fast nu med en lägre hastighet på papperet. Har inte hastighetsangivelsen relevans i trafikmedvetandet hos trafikanten, riskerar vi återigen att få hastighetsöverträdelser.

Herr talman!

Det vi nu gör berör alltså inte i något avseende de lokala trafikregler som länsstyrelserna skall bestämma över.

Att vi räknar med att ett så högt kilometerantal kommer att bli skyltat för 70 km hastighet beror ju på att vi i vårt land har ett mycket starkt utvecklat sekundärt vägnät, alltså det vägnät som går ut från riksvägar och från genomgående länsvägar. Jag har förut tillåtit mig att säga och kan upprepa det här, att vi för det sekundära vägnätet fram till nu i stort sett varit överens om att på den största delen av detta nät har den hastighet som man knappast har bort överskrida redan förut och fram till nu legat någonstans omkring 70 km i timmen. Det är på sådana vägar vi har upplevt den något märkliga skyltningen 90 km i timmen, fastän alla trafikanter snabbt kunnat konstatera att det har varit en både teknisk och praktisk omöjlighet att hålla så hög fart. Bakgrunden till en sådan här åtgärd är naturligtvis önskan att rädda liv och att rädda människor från invaliditet. Jag skall inte fördjupa mig i statistik utan bara konstatera att det är vad som ligger bakom min och regeringens åtgärd. Herr Håkansson ställde en direkt fråga, som gällde om vi inte borde ha stannat vid en hastighet av 80 km i timmen i stället för 70. Svaret på den frågan är att 70 km i timmen är den hastighet som i dag gäller för lastbilar, husvagnsekipage och bussar. Det hade alltså varit högst olämpligt att sätta 80 som gräns, ty då hade vi fortsättningsvis fått en ojämnare trafikrytm. Genom att vi sätter gränsen vid 70 får alla fordonstyper samma hastighet.
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka mitt tack, sedan jag fått förklaringen till att man valt 70 km hastighet i stället för 80. Så vill jag ställa en liten fråga till. Det har nämnts i pressmeddelanden att omskyltningen skulle komma att kosta 5 miljoner kronor. Kommer det beloppet att tas av vägverkets nuvarande driftsanslag? Det skulle ju innebära att det knappa anslaget till upprustning av vägar blir mindre.

Herr talman! Det var intressant att höra kommunikationsministerns bekännelse om att många vägar varit skyltade för 90 km i timmen trots att man inte kunnat hålla den hastigheten. Men ofta har vi trafikanter upplevt att det föreskrivits högst 90 km i timmen på vägar där man skulle kunna köra 110. Därför är det ju glädjande att man inte bara i övre Norrland utan även på de övriga riksoch länsvägarna kommer att höja hastigheten till 110 km i timmen, där det är möjligt att göra det. Kvar står i alla fall det faktum att man räknar med att 40 procent av trafikvolymen kommer att gå på vägar för vilka gäller 70 km i timmen. Det kan komma att medföra problem. Nu är det här en försöksverksamhet, och det intressanta blir då om försöket kommer att genomföras på ett sådant sätt att man kan dra allmängiltiga slutsatser av det. Det skulle vara intressant att få veta om kommunikationsministern har formulerat mål och metoder för försöksverksamheten och ett program för hur allmänheten skall informeras så att alla får klart för sig att denna åtgärd har vidtagits i syfte att minska antalet trafikolyckor. På det sättet kan försöket få en positiv effekt och en positiv attityd från allmänhetens sida. Det finns många frågor att ställa. Kommer man t.ex. efter det här försöket att generellt kunna säga att hastighetsbegränsningen till 70, 80, 90 eller vad det nu blir, har en trafiksäkerhetsfrämjande effekt? Blir antalet farliga omkörningar större när alla skall hålla samma hastighet? Frestas en del personer att köra förbi längre köer än de som de nu kör förbi? Påverkar hastighetsbestämmelserna vissa trafikantgrupper speciellt, t.ex. dagspendlare som kanske hela tiden rör sig med små tidsmarginaler? Hur är det med inställningen till efterlevnaden? Märks någon förbättring eller försämring i förhållande till vad som gällt tidigare? Allt det där vill allmänheten gärna ha svar på. Det pågår flera trafikforskningsprojekt här i landet. Blir det nu en samordning mellan de olika projektens arbetsprogram, så att samtliga kommer att delta på något vis i denna försöksverksamhet, som ju kommer att ge mycket information, genom att försöket omfattar hela landet?

Herr talman! Det är alldeles omöjligt att inom ramen för en enkel fråga beröra alla de spörsmål herr Stålhammar tog upp. Herr Stålhammar får väl återkomma med en interpellation. Låt mig bara kort svara på herr Håkanssons fråga om hur omskyltningen skall finansieras. Vi kommer att ta pengarna från byggnadsanslaget i vägverkets budget. Hur stor summan blir är ännu inte helt klart, och därför kan jag inte nämna någon summa.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag anser det möjligt att vidta åtgärder i syfte att på Linjeflygs plan åstadkomma en särskild avdelning för rökare. Linjeflyg har meddelat mig att nuvarande flygplanstyper i inrikestrafiken inte medger att särskilda rökkabiner inrättas. Man har i stället valt andra metoder för att komma till rätta med problemet. För att så långt möjligt eliminera obehag för icke-rökare försöker man förmå passagerarna att frivilligt placera sig så i planet att en naturlig uppdelning mellan rökare och icke-rökare uppstår. Linjeflyg räknar med att ventilationssystemet har en sådan kapacitet att de icke rökande passagerarna därigenom kommer att befrias från besvärande rök. För att informera passagerarna om dessa möjligheter kommer Linjeflyg från och med den 1 april i år att sätta upp skyltar som upplyser om vilka platser som främst är avsedda för icke-rökare. I sammanhanget kan nämnas att detta system redan har börjat tillämpas av SAS på några linjer.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret. Från svåra landsvägar tar man sig fram på luftvägen och så möter man alla dessa fina människor som med diplomatväskor och kassar äntrar Linjeflygs plan och som lider av en olycklig tanklöshet — om inte något ännu värre. De slår sig ner i trängseln under lågt tak och tänder sina rökverk med en min av äganderätt till planet eller: ”Jag har betalat för denna plats, och jag gör vad som faller mig in! ” Sedan blåser de rök på oss och anser det självklart att en person i stolen intill skall uppskatta att få andas in den utblåsta röken och tillgodogöra sig koloxiden och nikotinet. Att grannen kan vara en icke-rökare och att han betalat sin Nr 51 biljett lika dyrt faller inte rökaren in, ej heller att medresenären kan vara Torsdagen den sjuk, allergisk för rök eller trött. 25 mars 1971 Inte minst under de veckor som strejken hos SJ förde in mer människor i planen var det ett lidande för många att resa t.ex. de 75—80 Om flexibel arbetsminuterna mellan Bromma och Umeå. Vädringen av de skämda kläderna för statsanställ har sedan förlängt den obehagliga upplevelsen. För mig är det helt ofattbart att t.o.m. läkare kan på sträckan Sundsvall-Bromma under en timme blåsa ut rök från fyra cigarretter rakt i synen på en stackars människa som till på köpet har ett spädbarn i famnen. Efter att ha hört kommunikationsministerns svar är jag tills vidare nöjd. Jag hoppas dock att den 1 april här inte är ett narraktigt datum. Men vad sägs; hur går det till att ordna en ”naturlig” uppdelning? Vad kan vara onaturligare? Jag har de många gånger som jag rest aldrig märkt några försök att gruppera människor i rökare och icke-rökare. Ventilationssystemets kapacitet är dessutom tydligen övervärderad. Vissa dagar — jag vet inte om det beror på olika väderlek — sitter man precis som omgiven av rök som snurrar runt omkring en. Jag unnar verkligen rökarna kabiner där de får andas in och ut sin rök och själva njuta till det yttersta av sina dyra varor. Det kanske inte främjar deras hälsa men deras nöje och det är hälsosammare för oss andra.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig om jag är beredd att medverka till att flexibel arbetstid, s.k. flextid, i största möjliga utsträckning erbjuds de statsanställda. Jag uppfattar frågan så, att herr Norrby vill veta om man enligt min mening bör överge den nuvarande ordningen med fasta arbetstider och i stället införa en möjlighet för de statsanställda att — om än inom vissa gränser — själva bestämma när de skall börja och sluta dagens arbete. Även om det kan finnas skäl som talar för en sådan reform, finns det dock åtskilligt som talar i annan riktning. Jag tänker på sådana saker som att samarbetet inom myndigheten och mellan myndigheter liksom servicen gentemot allmänheten kan komma att avsevärt försvåras. Genom att vissa arbetsuppgifter, t.ex. för expeditionsvakter och telefonister, måste fullgöras under hela den tid, till vilken ordinarie arbetstid kan förläggas, kan vidare en ordning med en individuellt flexibel arbetstid leda till kostnadsökningar. Jag vill nämna att den särskilda frågan om att förlägga arbetstiden för de statliga myndigheterna så, att de allmänna trafikmedlen får en jämnare 29 belastning, har varit aktuell i samband med ett nytt kontorskomplex i kvarteret Garnisonen i Stockholm. Där skall inrymmas fem statliga myndigheter — bl.a. byggnadsstyrelsen — med sammanlagt ca 5 000 anställda. Sveriges Radios lokaler ligger i närheten och betjänas av samma trafikmedel. Den 26 februari 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att överlägga med de fyra andra myndigheterna och med Sveriges Radio AB för att åstadkomma en sådan arbetstidsförläggning hos myndigheterna att man uppnår bästa möjliga anpassning till de allmänna trafikmedlens resurser. Som utgångspunkt för överläggningarna gäller att arbetstidsförläggningen för all personal vid samma myndighet eller del av myndighet skall vara enhetlig även i fortsättningen. I byggnadsstyrelsens uppdrag ingår alltså att undersöka om arbetstiden inom kvarteret Garnisonen kan förläggas olika för olika myndigheter eller enheter inom samma myndighet. En på det sättet varierad arbetstid kan ta till vara en del av de fördelar som man vill vinna genom ett system med flexibel arbetstid utan att man får systemets nackdelar. Avslutningsvis vill jag säga att olägenheterna med en individuellt flexibel arbetstid är sådana, att jag för närvarande inte är beredd att verka för att ett sådant system införs på den statliga sektorn.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Löfberg för svaret på min enkla fråga, men jag tycker personligen att det är mycket negativt. Som statstjänsteman har jag själv inom ramen för partiell tjänstledighet haft möjlighet att tillämpa en mycket flexibel arbetstid och känner alltså väl till fördelarna för den enskilda individen. Frågor av detta slag måste givetvis diskuteras med de berörda personalgrupperna — även de små — på den enskilda arbetsplatsen; de måste få vara med och diskutera om flextid skall införas eller inte och hur den skall utformas, om man kommer fram till att den skall införas. Vad säger de statsanställdas organisationer om dessa frågor? I svaret får vi en redovisning av att man i kvarteret Garnisonen skall tillämpa en viss arbetstidsförskjutning. Kommer de frågorna att tas upp till diskussion med de berörda personalorganisationerna? Tvärtemot statsrådet Löfberg vill jag hävda att de anställda vid de enskilda företag som tillämpar flextid har mycket positiva erfarenheter. Fördelarna överväger starkt. Givetvis finns det vissa nackdelar, men dem kan man komma över. Från samhällsekonomisk synpunkt erbjuder flextiden påtagliga fördelar, framför allt i storstadsområdena. Det är ett sätt att göra den förkättrade storstadstillvaron mer dräglig. Framför allt kan kollektivtrafiken och andra serviceorgan få en jämnare belastning — man kan reducera de dimensionerande belastningstopparna. Men den allra väsentligaste fördelen med flextid ligger i ökad trivsel och prestationsförmåga, minskad sjukfrånvaro, ökade möjligheter för hemarbetande föräldrar att söka sig ut på arbetsmarknaden osv. Och här ligger ju indirekta ekonomiska vinster, som såvitt jag kan förstå vida överväger de kostnader och negativa ekonomiska effekter som statsrådet antyder i sitt svar. här indirekta vinsterna — de samhällsekonomiska fördelarna — har Nr 51 funnits med i bilden när statsrådet har utformat sitt svar. Torsdagen den
Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga tycker att mitt svar är Om flexibel arbetstid för statsanställda negativt, och det får han väl tycka. Jag vill gärna understryka några synpunkter ytterligare. På herr Norrbys direkta fråga om vad de statsanställdas organisationer säger kan jag svara, att de för närvarande inte fört fram något krav i den här riktningen. På hans fråga om de kommer att höras i samband med det uppdrag som byggnadsstyrelsen har fått vill jag svara ja. Jag utgår från att man i denna fråga som i alla andra frågor, som rör förmåner och sådant som ligger de anställda nära, tar kontakt och hör deras mening. Sedan till kärnfrågan i hela det här problemkomplexet som herr Norrby tar upp. Han säger att fördelarna är entydiga i den privata sektorn på arbetsmarknaden, där man alltså har gjort experiment med s.k. flexibel arbetstid. Jag är nog medveten om att ett sådant här system kan medföra en hel del fördelar, men vad jag har velat understryka är att man inte kommer ifrån — och herr Norrby har inte gjort något försök att gendriva det — att ett system med flexibel arbetstid kan medföra åtskilliga olägenheter för den statliga verksamheten, bl.a. i fråga om service mot allmänheten. Dessutom vill jag framhålla — och det tycker jag är en väldigt väsentlig sak — att en sådan arbetstidsförläggning som herr Norrby talar om över huvud taget inte torde kunna tillämpas för vissa arbetstagargrupper inom vårt jättekollektiv. Det gäller bl.a. sådana som har s.k. schemalagd arbetstid, och de, herr Norrby, är inte få. I Stockholm rör det sig om ca 125 000 anställda, och då räknar jag ändå inte in de statsunderstödda grupperna, bl.a. lärarna, i detta tal. Dessa grupper har redan nu i allmänhet den ogynnsammaste arbetstiden. Det får också fästas stor vikt vid det förhållandet att om man inför rörlig arbetstid för viss personal kan arbetsförhållandena komma att försämras för andra arbetstagare. Telefonister, expeditionsvakter, vaktpersonal — för att ta några exempel — kan sålunda för det första inte ha någon flexibel arbetstid, och för det andra kommer de i allmänhet att få en sämre arbetstidsförläggning med hänsyn till att deras arbetsuppgifter måste fullgöras under hela den tid till vilken ordinarie arbetstid kan förläggas. En annan kategori, som kan få försämrad arbetstid med ett sådant här system, är städpersonalen. Jag har verkligen kommit fram till att i en tid, då man strävar efter att utjämna skillnader i arbetsförhållanden mellan olika arbetstagargrupper, kan man inte utan vidare acceptera ett system som i viss utsträckning går i motsatt riktning. Det tror jag, herr talman, är kärnfrågan i hela den här problematiken.
Herr talman! Statsrådet Löfberg staplar upp svårigheterna och hindren för att införa en flexibel arbetstid men berör fördelarna mycket flyktigt. Fördelarna överväger erfarenhetsmässigt mycket starkt. Nackdelarna kan påvisas, exempelvis när det gäller löpandebandsarbete, 31 skiftarbete och tidtabellsstyrd verksamhet, men med lämpligt utformade avbytarsystem och tidsöverlappning för skiften kan man klara även sådana problem, om man har ambitionen att göra det. Enligt min uppfattning är flextid ett bra sätt att förbättra arbetsmiljön. Stora grupper av statsanställda tycks ju till skillnad från sina enskilt anställda kolleger komma att få vidkännas betydande reallönesänkningar som resultat av årets avtalsrörelse. Flextid skulle då kunna vara ett, låt vara litet, plåster på såren utan att kosta staten-arbetsgivaren någonting. Tvärtom torde flextid löna sig enligt den samhällsekonomiska optimeringstanke som jag ofta tillämpar. Enligt min uppfattning har vi helt enkelt inte råd att spara på en sådan här reform. Det är alldeles klart att man för att vederlägga statsrådets uppfattning borde ha en försöksverksamhet med egentlig flextid, alltså inte den typ som är aktuell i Garnisonen. Där får man ju inte flexibel arbetstid utan förskjutning av arbetstiden med fasta tider. Det möter såvitt jag förstår inga formella hinder att införa flextid. I praktiken tillämpas i dag arbetstidsförskjutning på en arbetsplats t.ex. plus minus en kvart för olika grupper för att tiderna skall passa in bättre på de kommunikationer man utnyttjar. Statsrådet talar om olägenheterna i fråga om service till allmänheten. Min egen erfarenhet som statstjänstemän är, lite tillspetsat, att någonting som är svårare att få tag på än en statstjänsteman på tjänsterummet, det finns inte. Men då har jag själv tillämpat flextid i rätt stor omfattning. I många kommuner ordnar man fasta expeditionstider, och klarar på så sätt ut dessa problem. Om ambitionen finns, så går det att lösa frågan om flextid för praktiskt taget alla statsanställda.

Herr talman! Jag vet inte var herr Norrby har sin tjänst, men han måste ha dåliga erfarenheter. Även jag har kontakt med väldigt många statstjänstemän i deras egenskap av såväl fackliga förhandlare som tjänstemän, och jag vill gärna framhålla att jag inte delar herr Norrbys mening på denna punkt. Statstjänstemannakåren håller i allmänhet fast vid sina arbetstider och gör en väsentlig insats även på sina arbetsrum, så herr Norrbys uttalande får stå för hans egen räkning. Till sist vill jag bara ytterligare framhålla, herr talman, att det här inte är en fråga om ambition, som herr Norrby har gjort det hela till. Vore det fråga om ambition, så nog skulle vi kunna införa en sådan flexibilitet som han talar om. Men vi har ju överblicken och har kommit fram till att det finns olägenheter, som jag har pekat på och som herr Norrby inte på något sätt har kunnat gendriva. Vi har nämligen i detta jättekollektiv, som staten utgör, en mycket stor kategori anställda — jag nämnde siffran enbart för Stockholm — som alltid måste ha schemalagd arbetstid. Tågen måste gå, posten måste fungera osv. Det är alltså där problemet ligger. Dessa människor upplever att de redan nu har en sämre situation än de som tjänstgör på dagtid och som sitter på dessa tjänsterum, där herr Norrby inte har kunnat finna dem. Att då för den gruppen — kontorsanställda i huvudsak — införa ytterligare möjlighet till flexibilitet skulle öka klyftorna och föra med sig alla de olägenheter som jag har försökt belysa i mitt svar. Det steget är vi inte beredda att ta. Nr 51 Ang. beräkningen av § 14 Ang. beräkningen av statsbidrag för lön till lärare vid utlandsskola = Statsbidrag för lön till lärare vid utlands Herr utbildningsministern CARLSSON erhöll ordet för att besvara skola herr Stålhammars i kammarens protokoll för den 16 mars intagna fråga, nr 133, och anförde: Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är beredd att föreslå sådan ändring av statsbidragskungörelsen för lärartjänster vid utlandsskola att det blir möjligt att erhålla ett statsbidrag baserat på antalet elever i stället för som nu antalet lärartjänster. Jag har i årets statsverksproposition framhållit att en undersökning bör göras av rekryteringen till de svenska utlandsskolorna m.m., innan en ytterligare kraftig kostnadsökning medges. Den av herr Stålhammar ställda frågan får aktualiseras i detta sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Tyvärr kan jag inte tolka det som speciellt positivt, åtminstone inte för de förhållanden som gäller för närvarande. Bakgrunden till min fråga är att det statsbidrag som går till svenska skolor i utlandet är utformat på sådant sätt att man vid vissa tillfällen får helt statsbidrag och vid andra inte någonting. Detta regleras i en kungl. kungörelse från 1968. Enligt denna utgår statsbidrag till två lärartjänster vid svensk skola i utlandet, om det finns minst sex elever på vartdera lågoch mellanstadiet. I vissa fall har man från skolöverstyrelsens sida gjort undantag från dessa bestämmelser och då beviljat ett bidrag enligt mera generösa bestämmelser. Detta system innebär vissa påtagliga nackdelar i enstaka fall som uppkommer då och då. Huvudmannen för en skola, t.ex. ett missionssällskap, kan under pågående termin ha fullt statsbidrag och har då anställt lärare på de premisserna. Sedan kan det mitt under terminen hända att en familj, som har många barn i denna skola, får resa hem till Sverige, och då sjunker barnantalet under det som berättigar till statsbidrag. I sådana fall uppstår det problem för att finansiera verksamheten. Det här problemet är aktuellt inte bara för olika missionsorgan utan för SIDA-personal och flera möjliga svenska skolor i utlandet. Enligt en förteckning över svenska skolor i utlandet som jag har framför mig finns det nu några stycken svenska skolor som har för litet elevantal för att få statsbidrag. När de får sina tolv barn i skolan får de dock till två lärartjänster. Det är med utgångspunkt i detta som jag frågar varför man inte kan utforma bestämmelserna på ett sådant sätt att bidraget utgår i förhållande till antalet elever i stället för att som nu vara ”allt eller intet”. Om man med fem elever skulle få 5 12 skulle 33 det utgöra ett tillskott till den lön som annars huvudmannen ensam får betala. Jag upprepar därför min fråga till herr statsrådet: Finns det inte redan nu möjligheter att vidta sådana förändringar? I svaret står det att ”innan en ytterligare kraftig kostnadsökning medges” skall man undersöka rekryteringen. Jag har mycket svårt att föreställa mig att detta skulle vara en kraftig kostnadsökning i relation till de kostnader som skolväsendet för övrigt har.

Herr talman! Allting är ju relativt här i världen — även kostnadsökningar för skolväsendet. Men jag vill ändå understryka att i Sverige har vi 20 elever per lärare, i utlandet kan vi komma ned till 6 elever per lärare. Det nuvarande systemet som vi tillämpar är alltså utomordentligt generöst och det är mycket som tyder på att det här systemet, där man utgår från beräkningsbasen, grundat på antalet elever, är gynnsammare än om man skulle gå över till ett annat system. I konseljen om en vecka kommer vi emellertid att ge ett uppdrag till skolöverstyrelsen, där vi ber verket att försöka göra en värdering av erfarenheterna av utlandsverksamheten, och i samband med det får man också ta upp frågor av den här karaktären.
Herr talman! Jag tackar för detta besked och tolkar det så att departementet är berett att föreslå att det skall bli förändringar som gör det möjligt att få statsbidrag även om man har fem elever. Kostnadsmässigt blir det inte så fantastiskt stor skillnad om man har 5 12. Det finns ju också andra tekniska lösningar. Man kan tänka sig ett handledararvode, baserat på fem veckotimmar på tre elever eller någonting liknande. Det viktiga bör liksom vara att det finns möjlighet till en mjuk nedtrappning respektive upptrappning i förhållande till de problem som huvudmannen ställs inför när han ena gången har fullt statsbidrag och andra gången mitt under pågående termin kanske står med tre-fyra elever och inte har något statsbidrag alls men ändå har anställt lärare. Jag tackar för svaret och hoppas att den behandling som frågan får på skolöverstyrelsen kommer att leda till en förändring av de nu orättvisa bestämmelserna.

Herr talman! Herr Dahlén har frågat mig vad regeringen tänker göra för att undvika att riksdagsarbetet försvåras genom för sent avlämnande av propositioner och anhopning av besvarande av interpellationer till vårsessionens slutskede. Tiden för avlämnande av anslagspropositioner utgick den 23 mars, och för övriga propositioner är slutdatum den 12 april. Med något enstaka undantag ligger anslagspropositionerna nu på riksdagens bord. I övrigt återstår ca 40 propositioner som kommer att föreläggas riksdagen för beslut under vårsessionen. Antalet interpellationer som väckts hittills i år uppgår till 89. Antalet är ovanligt stort. Åtskilliga interpellationer är ännu obesvarade. Departementens ansträngningar inriktas nu på att så fort som möjligt färdigställa resterande propositioner som bör behandlas av riksdagen i vår. Besvarandet av interpellationer har hittills i viss mån måst stå tillbaka för detta arbete liksom för det arbete som är förenat med att bereda svaren på enkla frågor. Antalet enkla frågor har hittills i år uppgått till 160. Även denna siffra är ovanligt hög. Regeringens ledamöter är beredda att medverka till att svar lämnas på flertalet interpellationer under de närmaste veckorna och i allt fall före den mest arbetstyngda tiden i slutet av vårsessionen.
Herr talman! Läget beträffande avlämnande av propositioner till riksdagen har varit mycket dåligt under ett stort antal år, men i år har det noterats ett bottenrekord — eller en toppnotering, vilket ord man nu vill använda. År 1969 hade vi, vid den tid på året då jag inlämnade min enkla fråga, fått det beskedet att regeringen skulle ha avlämnat 38 propositioner. I verkligheten hade det avlämnats 23. År 1970 skulle det ha avlämnats 46; det kom 37. I år skulle det vid samma tidpunkt ha avlämnats 39 propositioner; det kom 20, alltså ungefär hälften. För en stund sedan var läget följande. Enligt av statsrådsberedningen i januari översänd förteckning till riksdagen skulle det vid den tidpunkt jag här talar om ha kommit 77 propositioner till riksdagen; det kom 47. Som statsrådet säger finns det 89 interpellationer framställda. Statsrådet var finkänslig nog — ur regeringens synpunkt — att inte tala om hur många av dem som är besvarade. Jag kan göra det. Det är 25 interpellationer besvarade före detta plenum. På tio veckor har man svarat på 25; det finns 64 kvar att besvara. Om en stund kommer tre interpellationer att besvaras, om jag läst rätt på föredragningslistan. > Jag har vid flera tillfällen diskuterat dessa saker med olika statsråd, bl.a. med förre statsministern, och med nuvarande justitieminister Geijer har jag också haft ett par debatter om detta. Och man har alltid lovat och sagt att nu skall det bli bättre. Men herr Lidboms svar nu ger inte något underlag för tron att det skall bli bättre. Det är samma standardsvar som givits hela tiden. Situationen är för riksdagen, för ledamöterna och även för våra tjänstemän helt orimlig. Vi skall få ytterligare ett stort antal propositioner — inte 40, som det står i svaret, herr Lidbom. I den förteckning som överlämnades till kammarkansliet i går står det, om jag räknat rätt, att 50 propositioner till skall behandlas under vårriksdagen, och de har ännu inte avlämnats. Situationen är som sagt orimlig. Man undrar hur regeringen egentligen tänker sig att lösa detta problem. Löftena om att det skall bli bättre har inte hållits. Det har tvärtom blivit sämre. I år är det sämre än jag kan erinra mig att det har varit någon gång tidigare. Jag undrar vad ni egentligen gör i regeringen? Ja, detta är inte någon förmodan att ni sitter och rullar tummarna. Det tror jag verkligen inte att ni gör. Men är ni tillräckligt koncentrerade på att få fram det arbetsmaterial som riksdagen har rätt att begära skall lämnas i tid? Statsrådet behöver inte svara på den frågan. De siffror jag har angivit visar att regeringen icke har förmåga att till Sveriges folks representanter här leverera det material som vi behöver i tid för att ordentligt kunna undersöka vad regeringen har föreslagit.

Herr talman! Först ett litet påpekande beträffande propositioner som sägs ha avlämnats för sent. Om man ser på de propositionstider som är föreskrivna i riksdagsordningen, så blir bilden väsentligt annorlunda än den som herr Dahlén här tecknade. Då iakttas i stort sett propositionstiderna. Men vad herr Dahlén här syftar till är att han vill ha en jämnare spridning av propositionerna över en längre tidrymd. Han uppfattar tydligen propositionsförteckningarna som några slags löften om när propositionerna skall avlämnas, löften som han anser har svikits varje gång då datum inte slår in. Det är nu inte så helt med det. En propositionsförteckning grundar sig, som herr Dalén säkerligen vet, på en planering med ett underlag som är bristfälligt och som måste vara bristfälligt. Propositioner byggs upp på basis av utredningsförslag, och när propositionsförteckningen skall göras upp är utredningsförslagen ofta inte färdiga. I varje fall är remissbehandlingen inte färdig, och efter remissbehandlingen inträffar det inte så sällan att man får göra rätt genomgripande omarbetningar och att man behöver förhandlingar och kontakter med organisationer eller intressenter. Det är alldeles omöjligt vid den tidpunkt i början av året, då propositionsförteckningen skall göras upp, förutse beträffande varje enskild proposition hur lång tid detta kan komma att ta. Vi är alltså, när propositionsförteckningarna görs, medvetna om att det är utomordentligt osäkra uppgifter som lämnas. Nu kan man naturligtvis med hänvisning till historien påstå att vi alltid är Ööveroptimistiska; propositionsförteckningarna slår ständigt fel. Jag skall inte förneka att jag själv har känslan av att de ambitioner som speglar sig i propositionsförteckningarna är litet väl optimistiska. Men det väsentliga är ju inte det, utan det väsentliga är om det finns några praktiska möjligheter att åstadkomma en bättre tingens ordning, dvs. att få en jämnare spridning av propositionerna över årets första månader. Jag tror att det är utomordentligt svårt — av flera olika skäl. Under hösten och ända fram till nyåret måste all tillgänglig arbetskraft i första hand koncentreras på att iordningställa statsverkspropositionen, och först därefter frigörs tillräckligt med arbetskraft för att syssla med de andra propositionerna. Då tar det litet tid innan dessa propositioner blir färdiga. För att med någon större säkerhet få en bättring till stånd får man väl närmast försöka göra en ändring av riksdagsordningen med en förlängning av propositionstiderna och kanske riksdagens vårsessioner. Men jag vet inte om riksdagens ledamöter är tilltalade av den lösningen. Ett annat alternativ som kunde tänkas är att man slog av på reformtakten, men jag tror inte att någon av oss skulle vilja föreslå den utvägen. Herr talman!" I stället för att utställa några löften vill jag uppriktigt peka på de grundläggande svårigheterna. Jag ser inte någon väg ut ur dem, om man inte gör ganska genomgripande ändringar i riksdagsarbetet, och grundlagberedningen får väl fundera över det.

Herr talman! Statsrådet Lidbom inledde sitt inlägg med ett mycket egendomligt konstaterande: Riksdagsordningens propositionstider iakttas i stort sett! Om detta nu skall ha någon som helst betydelse i en sådan här debatt måste utgångspunkten vara att riksdagens ledamöter skall vara förtjusta över att inte alla budgetpropositioner kommer den 23 mars och alla lagpropositioner den 12 april — det är nämligen de fastlagda tiderna; enligt grundlagen får regeringen inte komma senare med propositionerna. Statsrådet Lidbom var klok nog att i sitt svar till mig erkänna att man beträffande budgetpropositionerna överskridit den tiden — alla budgetpropositioner har ännu inte kommit. Men vad tjänar det till att säga att riksdagsordningens propositionstider iakttas. Det är fullständigt ointressant, eftersom herr Lidbom inte kan mena att alla propositioner skall komma på de angivna slutdagarna. Sedan säger herr Lidbom att den propositionsförteckning som avlämnas i januari inte innebär några löften; den grundar sig på regeringens planering, som alltså enligt herr Lidbom konsekvent slår fel. Det har vi själva konstaterat att den gör! Men propositionsförteckningen grundar sig, sade herr Lidbom, på den planering man gör. Sedan summerade han: Vi kan inte göra bättre. Nej, det är mycket möjligt att regeringen inte kan det! Det är ett intressant slutbesked; riksdagen får finna sig i att det material som vi skall pröva kommer för sent till oss. Jag återkommer, herr talman, till det jag inledde med: Det kan ju inte vara meningen att vi skall sitta och vänta på budgetpropositioner till den 23 mars och på lagpropositioner till den 12 april. Men, herr Lidbom, den där propositionsförteckningen får man inte ta riktigt så nonchalant! Denna förteckning skall ju ligga till grund för riksdagens utskott då dessa skall planera sitt arbete. Det räcker inte som försvar för att man inte klarar av uppgiften med att säga: Detta är inga löften. Hur skall utskotten kunna planera, när ett statsråd i fråga om det enda besked vi får kan stå här och säga: Det får ni inte ta så högtidligt, vi menar inte riktigt det där?

Herr talman! Det sakligt sett mest intressanta i detta sammanhang bör rimligen vara om det finns några möjligheter att åstadkomma den jämnare spridning av propositionerna som jag talade om. Vi gör varje år vad vi kan i det stycket, och tjänstemännen lägger ned ett hängivet arbete. Själva anstränger vi oss. Men det finns vissa grundläggande svårigheter som jag tror det är besvärligt att komma till rätta med inom ramen för den nuvarande riksdagsordningen. Det är kanske lika bra att vi uppriktigt säger detta. Fram till nyåret koncentreras krafterna på att få statsverkspropositionen färdig. I det ögonblicket den är klar frigörs krafterna för att syssla med de andra propositionerna. Detta betyder, att man under januari och februari endast lyckas få fram ett fåtal propositioner. Sedan kommer en stor klump i mars och en hel del i april. Jag kan mer än väl förstå herr Dahléns önskemål om en annan tingens ordning. Har herr Dahlén något konstruktivt uppslag därvidlag att lämna? Jag kan inte se att denna sak skulle kunna klaras av på annat sätt än genom att man vidtar genomgripande förändringar när det gäller budgetarbetet, i fråga om sista dagen för propositionernas avlämnande och genom en förlängning av riksdagens vårsessioner. Men jag vet inte om herr Dahlén är så tilltalad av en sådan lösning.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat om justitieministern vill redogöra för de erfarenheter som har vunnits av de ändringar som år 1966 gjordes i föräldrabalkens bestämmelser om kroppsaga m.m. som uppfostringsmedel. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. 1966 års ändring i föräldrabalken syftade till att klargöra att vårdnadshavares kroppsaga mot barn inte är tillåten som uppfostringsmedel. Ändringen innebar att den straffrihetsgrund som aganderätten dessförinnan kunde innebära utmönstrades. Av naturliga skäl är det svårt att fastställa den praktiska effekten av en sådan lagändring.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Vi har väl alla upprörts över vad som hänt, men jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss att de här frågorna har många aspekter. Jag är själv övertygad om att tragedier av det här slaget inte kan förhindras på ett effektivt sätt bara genom lagstiftning, förbud eller straffskärpningar. Det krävs betydligt mer ambitiösa åtgärder än så, att man utsträcker samhällets stödjande, uppsökande verksamhet så att vi mera långsiktigt kan förbättra barnens uppväxtmiljö och hjälpa föräldrarna i deras uppfostrarroll. Många familjer, även sådana som är i en s.k. normalsituation, är så pressade av sina vardagliga bekymmer och av isolering i en torftig miljö, att de har svårt att klara sin uppgift. Det är också angeläget, att det akuta behovet av kontroll och förebyggande åtgärder så snart som möjligt kan lösas, så att man når ut till alla familjer, t.ex. genom att den förebyggande hälsovården genom barnavårdscentralerna blir obligatorisk för alla förskolebarn. Mot bakgrunden av det här, som kräver att betydligt större resurser ställs till förfogande för olika sociala ändamål, är det verkligen beklagligt att opinionsstormen efter vad som hänt mest har riktat sig emot vår socialvård och till en kraftigt fördömande attityd av föräldrar, vilkas levnadssituation man inte känner. Vi är alla medansvariga för de sociala myndigheternas bristande resurser. Vi är också ansvariga för att aga, alltså våld, i så stor utsträckning godtas av människor som uppfostringsmedel. Det är i ett civiliserat samhälle verkligen viktigt att vi tar avstånd från våld i alla former. Därför var det en framgång när riksdagen 1966 beslöt att utmönstra den straffrihetsgrund för misshandel mot barn som fanns i den gamla föräldrabalken. Tyvärr gick riksdagen inte riktigt så långt som man kan få intryck av i statsrådets svar. Där finns inget uttryckligt förbud emot aga. Läser man protokoll och utskottets yttrande framgår också en osäkerhet om hur lagen skulle tillämpas. Därför hänger mycket på hur den kommit att tillämpas. Det är mot bakgrunden av detta jag har ställt frågan.

Herr talman! De ändringar som gjordes i föräldrabalken 1966 var avsedda att skapa klarhet. Jag tror de har gjort det också. Läget i gällande rätt är att en misshandel är lika straffbar oavsett om den riktar sig mot ett barn eller en vuxen person. Begreppet aga förekommer över huvud taget inte i lagstiftningen, och det finns ingen trollformel aga som skulle kunna på något sätt ursäkta fysiskt våld mot barn. Vad som gäller om misshandel gäller också om andra rättsövergrepp. De skall bedömas på samma sätt oavsett om de riktar sig mot barn eller vuxna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det klarläggande jag anser att vi fått i och med detta uttalande. Jag hoppas att man också skall få tillfälle att genom det utredningsarbete, som enligt min mening är nödvändigt, klarlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett effektivare skydd för barnen än vi uppenbarligen har i dagens läge.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han avser vidta åtgärder för att utvidga anmälningsskyldigheten när det gäller barnmisshandel och för att skapa anonymitetsskydd för personer som på grund av misstanke om barnmisshandel anmäler detta till vederbörande myndigheter. Vidare har herr Werner i Malmö frågat justitieministern om han anser att samhället genom lagstiftning och andra förebyggande åtgärder givit ett mot rimliga krav svarande skydd mot barnmisshandel. Dessa frågor har överlämnats till mig för besvarande. Herr Wikner och herr Romanus har vidare frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra misshandel av minderåriga barn. Jag avser nu att besvara dessa frågor i ett sammanhang. Som ett led i åtgärderna för att förebygga misshandel av minderåriga barn uppdrog Kungl. Maj:t den 19 december 1969 åt socialstyrelsen att bl.a. utreda och lägga fram förslag till åtgärder för en obligatorisk anmälan av alla nyfödda barn till den förebyggande barnavården. Förslaget borde innefatta åtgärder för att främja en fortlöpande kontakt mellan den förebyggande vården å ena sidan och barn och föräldrar å andra sidan och vara så utformat att barn utskrivs från den förebyggande vården först i samband med inskrivning i skolan. Arbetet med dessa frågor har nu fortskridit så långt att socialstyrelsen räknar med att en obligatorisk anmälan av nyfödda barn till barnavårdscentral skall kunna införas 1972. I samband med uppdraget förutsatte Kungl. Maj:t att socialstyrelsen i råd och anvisningar om åtgärder mot barnmisshandel särskilt skulle fästa vikt vid sådana förebyggande åtgärder som upplysning, uppsökande verksamhet, sociala stödoch hjälpåtgärder och samverkan mellan olika samhällsorgan. I enlighet härmed utfärdade socialstyrelsen i juni 1970 nya råd och anvisningar angående åtgärder mot misshandel och annan skadlig behandling av barn. Vad beträffar frågan om anmälan till barnavårdsnämnderna om Nr 51 barnmisshandel gäller enligt barnavårdslagen en vidsträckt anmälnings Törsdagen den plikt. Sålunda föreligger anmälningsplikt för de myndigheter vilkas 25 mars 1971 verksamhet berör barnavården exempelvis barnavårdscentralerna, centra= — — — lerna för psykisk barnaoch ungdomsvård, skolmyndigheterna samt Om åtgärder för att socialoch nykterhetsnämnderna. Befattningshavare vid dessa myndigförhindra barnmissheter har också anmälningsplikt. Detsamma gäller personal vid kommuhandel m.m. nala barnstugor samt kommunalt anställda familjedagbarnvårdare. Anmälningsplikt föreligger dessutom för alla läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och lärare, oavsett om de innehar allmän befattning eller ej. Beträffande anmälningar från allmänheten finns i barnavårdslagen sedan 1966 en bestämmelse som innebär att var och en som får kännedom om att barn misshandlas eller eljest utsätts för skadlig behandling i hemmet bör anmäla detta till barnavårdsnämnden. Uppmaningen att göra anmälan, liksom anmälningsplikten för myndigheter och befattningshavare, avser alltså inte enbart misshandelsfall utan all slags skadlig behandling av barn. Sekretesslagen innehåller vissa bestämmelser om anonymitetsskydd för den som gör anmälan till barnavårdsnämnd. Frågan huruvida några ändringar behövs i gällande bestämmelser rörande anmälningsskyldighet och anonymitetsskydd övervägs för närvarande av socialutredningen och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Socialstyrelsen har i sina nya råd och anvisningar ingående behandlat olika åtgärder mot barnmisshandel, däribland reglerna om anmälan till barnavårdsnämnd. Mot bakgrunden av de tragiska händelser som under den senaste tiden inträffat är det viktigt att nu undersöka i vilken omfattning anmälningar till barnavårdsnämnderna om barnmisshandel förekommer och vilka åtgärder de leder till samt hur socialstyrelsens anvisningar i övrigt tillämpas. Regeringen kommer att ge socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en sådan undersökning och att redovisa resultatet därav.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet fru Odhnoff få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att de ytterst tragiska fall av barnmisshandel som inträffat under den senaste tiden föranlett vissa åtgärder från regeringens sida. Det kan vara av vikt att få kännedom om i vilken omfattning anmälningar om barnmisshandel förekommer och framför allt vilka åtgärder de leder till. Jag vill bara hoppas att en sådan undersökning som socialstyrelsen skall företa inte blir tidsödande och att de därav föranledda åtgärderna inte heller skall låta vänta på sig. Likaså vill jag betona nödvändigheten av att frågan om eventuella ändringar i gällande bestämmelser om anmälningsskyldighet och anonymitetsskydd, som för närvarande utreds, ges förtur i utredningsarbetet. Den stora osäkerhet och villrådighet som råder kring dessa frågor motiverar snara åtgärder. Osäkerheten om anmälningsskyldigheten kan ha varit en starkt bidragande orsak till den tendens till den tilltagande barnmisshandel som socialstyrelsen redan för ett par år sedan genom en undersökning kunde 41 påvisa — liksom att de flesta fallen är de dolda. Dessa undersökningsresultat var så skrämmande att man redan då hade anledning efterlysa större klarhet i gällande bestämmelser om anmälningsskyldigheten. Också då diskuterades dessa frågor här i riksdagen — aktualiserade av tragiska händelser även den gången — och riksdagen delgavs ungefär samma redovisning av åtgärder som statsrådet lämnat i dag. Visserligen framgår tydligt att man skärpt uppmärksamheten i olika hänseenden, men några konkreta åtgärder har man inte lyckats komma fram till. Jag vill emellertid tolka svaret så att arbetet påskyndas och att de resultat som nås också delges en bredare allmänhet. Det brukar ju vara så att när fall av grava brott mot små värnlösa barn uppdagas upprör det alla ansvarskännande människor, och under en tid därefter förs en allvarlig debatt om händelsen och dess huvudpersoner. Dess värre karakteriseras den debatten av stor hjälplöshet både hos allmänheten och hos de berörda myndigheterna. Av den debatt som förts kring den fruktansvärda dödsmisshandeln av en liten flicka i Täby framgår med all önskvärd tydlighet att människor har föga kännedom om den anmälningsskyldighet som föreskrivs i barnavårdslagen. Vidare har man ringa eller ingen uppfattning alls om vilka garantier för anonymitetsskydd som föreligger. Att dessa frågor nu är föremål för utredningar vittnar enligt min mening om att de ansvariga själva upptäckt att lagen i dessa stycken har luckor som måste täppas till. När framför allt anmälningsskyldigheten diskuteras får man en stark känsla av att det är de vuxnas rättstrygghet man är synnerligen angelägen att slå vakt om, och följaktligen går man försiktigt fram för att i möjligaste mån skydda de vuxna för obehag. Vi har tagit stor hänsyn till de vuxnas reaktioner i stället för att skjuta barnens rättsliga trygghet i förgrunden. Det är ju barnen det gäller. Vi hyser ängslan för att en vidgad anmälningsskyldighet kan leda till okynnesanmälningar, att människor av illvilja eller av felaktig misstanke gör anmälningar. Jag tror att dessa farhågor är mycket överdrivna. Men om det nu skulle vara så, anser jag att de riskerna måste vi helt enkelt ta. Genom garanterat anonymitetsskydd kan en hel del av de riskerna elimineras. Anmälningsplikten respektive skyldigheten medför i många fall dubbla lojaliteter vilket leder till svåra avvägningsfall. Jag tänker då närmast på t.ex. läkares och sjuksköterskors tystnadsplikt å ena sidan och anmälningsplikt å den andra. Även för andra människor kan den dubbla lojaliteten utgöra ett svårt hinder för en anmälan om misstänkt barnmisshandel. Men dessa svårigheter får enligt min mening under inga förhållanden ge anledning till en avvaktande hållning så att man måhända avstår från anmälan för att tillgodose lojalitetskravet i annat avseende. Så fort man misstänker barnmisshandel bör anmälan inlämnas. Jag vill här citera ett uttalande av professor Rolf Zetterström, ordförande i den statliga barnmisshandelsutredningen och chef för S:t Görans barnsjukhus i Stockholm. Uttalandet är återgivet i pressen i dag och lyder: ”Den svenska läkarkårens vaksamhet mot barnmisshandel har otvivelaktigt skärpts under de senaste åren. Men det räcker inte. Det viktigaste nu är att den stora allmänheten lär sig att vi alla har ett kollektivt ansvar för barnen. Att alla som får kännedom om att ett litet barn utsätts för våld är skyldiga att ta på sig obehaget av en anmälan till barnavårdsnämnden.” Det är de värnlösa barnens rättstrygghet som måste vara riktpunkten för de bestämmelser vi utfärdar. Jag utgår, herr talman, från att regeringen och myndigheterna vidtar de åtgärder som befinns nödvändiga för att varje oklarhet kring både anmälningsskyldigheten om barnmisshandel och anonymitetsskyddet med det snaraste elimineras. Man kan med säkerhet påräkna starkt stöd från en bred opinion för varje vidtagen åtgärd som är ägnad skydda barn mot övergrepp från föräldrar och andra vårdare. Det är i sammanhanget befogat erinra om vikten av att allmänheten får ingående kännedom om de anvisningar som utfärdas. Jag är övertygad om att dessa emottas med respekt och t.o.m. tacksamhet av den breda opinion som givit uttryck åt sin förtvivlan över de grymma brott som begåtts mot små värnlösa barn.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga och jag anser personligen att det är positivt. Alla förstår varför jag ställt frågan; det är framför allt med anledning av barnmisshandeln i Täby. Den har upprört hela svenska folket. Man har frågat sig: Hur kunde detta ske i vårt välordnade land med en väluppbyggd familjepolitik? Det är tydligt att det måste göras ännu mer på detta område för att motverka detta slag av misshandel. Med detta har jag inte påstått att det inte vidtagits åtgärder av olika slag. Jag har läst socialstyrelsens utredning om barnmisshandel och även dess råd och anvisningar. När denna fråga nu påtalats i riksdagen av så många, hoppas jag att det är en signal till vederbörande myndighet eller myndigheter att med all kraft ta sig an uppgiften. Den får inte domna bort tills nästa tragedi händer. Det finns ingen anledning för mig att peka ut någon skyldig myndighet. Det är framför allt den som misshandlat barnet som har den största skulden. Men vi får komma ihåg att alla ohyggliga händelser som regel har en bakgrund, bl.a. sjukdomar av olika slag, narkomani och alkoholism. Som framgår av svaret har det gjorts en hel del för att förebygga och motverka barnmisshandel. Här påpekas att arbetet med dessa frågor nu har fortskridit så långt att socialstyrelsen räknar med att en obligatorisk anmälan av nyfödda barn till barnavårdscentral skall kunna införas 1972. Enligt barnavårdslagen har man anmälningsplikt till barnavårdsnämnden om man misstänker barnmisshandel. Det är här som det behövs en ingående upplysning, t.ex. genom broschyrer, genom radio och TV m.m. Det meddelas i svaret att sekretesslagen innehåller vissa bestämmelser om anonymitetsskydd för dem som gör anmälan till barnavårdsnämnden, och man överväger nu eventuella ändringar i gällande bestämmelser inom socialutredningen och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Det hälsar jag också med största tillfredsställelse. Jag tror att det är nödvändigt att tillförsäkra vederbörande anmälare ett säkert anonymitetsskydd. För en lekman är det svårt att komma med förslag till hur man effektivt skall kunna förebygga barnmisshandel, och det har jag heller inte tänkt. Det ankommer på vederbörande myndighet att göra detta. Men enligt tidningsuppgifter fick socialvården i Stockholm en rapport om paret från det hotell där den dödsmisshandlade treåringen bodde. Meddelandet utlöste inga kontrollåtgärder. Jag ställer den frågan: Är det riktigt vad som uppgetts i tidningen? Femton barn har, enligt en utredning, under 1957—1966 misshandlats till döds, och lika många barn har fått men för livet. Det är beklämmande siffror. Här gäller det små oskyldiga barn som inte kan försvara sig själva. Det är ofattbart. Här måste den berörda myndigheten gripa in så fort en minsta antydan om barnmisshandel kan misstänkas. Till sist, herr talman, vill jag uttala att kontrollen av barnens säkerhet bör skärpas, och det bör bli ett fullständigt anonymitetsskydd för dem som anmäler barnmisshandel.

Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret. Det vi här diskuterar är en mycket komplicerad problematik, som på lång sikt kräver grundliga förebyggande åtgärder också på hemmets och familjelivets område. Orsakerna är ju synnerligen svåråtkomliga, därom är sakkunskapen enig. Det förekommer barnmisshandel i alla socialgrupper och det är det som gör det så svårt att angripa problemet. Misshandel förövas också av personer som utåt ter sig som helt ordinära föräldrar, väl anpassade i samhället, men vid närmare undersökning visar de sig ha en rad psykiska särdrag som är utlösande. Sedan är det alldeles självfallet riktigt också, som fru Dahl sade, att social misär fungerar som en utlösande faktor. I den aktuella situationen är väl svårigheten främst att uppdaga de många fall av misshandel som tydligen sker i vårt land. Den beklämmande lilla del som bringas till myndigheternas kännedom är som sagt en mycket ringa del av helheten. Statsrådet tar upp allmänhetens anmälningsmöjlighet. Myndigheterna, dvs. alla de som har med barnoch familjepolitik att göra, har sin anmälningsplikt, men också allmänheten har möjlighet att anmäla dessa fall. Här måste man väl driva en mycket energisk upplysningsverksamhet. Hur är det med anonymitetsskyddet? Om människor fått klart för sig att man visst inte behöver uppge namn och adress för en sådan anmälan, skulle viljan säkert bli större att ingripa, men nu drar man sig för det. Man är rädd att engagera sig i sådana lägen. Här måste som sagt en ordentlig upplysning till i massmedia. Vidare tror jag att man måste bedriva en mycket medveten kampanj mot den vanliga mentaliteten att inte lägga sig i, mot räddhågan att ta initiativ och engagera sig. Herr Börjesson i Falköping sade mycket riktigt att det är en utbredd opinion som med stor tillfredsställelse skulle hälsa en förändring på detta område, om myndigheterna kunde klara de här problemen. Men det märkliga är att samma opinion inte är lika villig att samarbeta med myndigheterna, att engagera sig för människor i nöd. Det gäller inte bara barnmisshandel. Det händer ju på våra vägar att trafikanter kör förbi blödande offer. Här finns en brist på samhällsanda, och skola, folkrörelser och kyrka måste försöka att förändra denna Nr 51 mentalitet. Det är inte bara kyrkan som har anledning att predika om den Torsdagen den barmhärtige samariten i detta sammanhang. Utan att riskera att hamna i 25 mars 1971 angiveri kan man väl lugnt våga påstå, att det är bättre att göra en OR anmälan för mycket än en anmälan för litet. Det är ju liv som står på Om åtgärder för att Statsrådet tar också upp frågan om obligatorisk anmälan av alla nyfödda barn till barnavårdscentral. Den är ju under utredning och det är väl helt klart att det kommer att gå i denna riktning. Men man får inte glömma bort alla de inte i Sverige födda barn som kommer hit och som är i de aktuella åldrarna. Det visar sig ju att barnmisshandel som regel förekommer upp till tre års ålder. Det gäller alltså alla invandrarbarnen, och vi har ju ett aktuellt exempel på att en sådan kontroll behövs. Det får vi alltså hoppas att utredningen inte glömmer bort. Uppenbarligen är det barnavårdscentralen som har den bredaste kontaktytan med hemmen. En uppgift från Stockholm — visserligen för 1966 — ger vid handen att 98,8 procent av barnen står under barnavårdscentralernas kontroll. Det är en mycket hög siffra, och den har väl inte blivit lägre under de senaste åren. Ett obligatorium skulle ju därför inte upplevas som någon stor förändring. Det är väl heller inte på något sätt personlighetskränkande att samhället här erbjuder sina tjänster. Numera vidtar man en hel del åtgärder på BB utan att fråga om lov. Man gör en s.k. screening av alla nyfödda barn, tar ett blodprov för att testa huruvida de har en speciell medfödd ämnesomsättningssjukdom och för att i så fall omedelbart kunna vidta åtgärder. Skulle man vänta därmed tills sjukdomen ger tydliga symtom, skulle den redan befinna sig i ett mycket gravt stadium. Nog kan man med samma självklara rätt säkerställa barnets hälsa genom vad jag vill kalla en miljökontroll i de svenska hemmen genom barnavårdscentralens försorg.

Jag har på känn att en anmälan från sköterskan direkt till nämnden måste få den konsekvensen att nämnden föranstaltar om en utredning med allt vad därtill hör, och det blir en mera besvärande och förhalande procedur. Det gäller ju att göra handläggningen så smidig som möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga, som gällde vilka åtgärder statsrådet överväger för att komma till rätta med problemet barnmisshandel. Vad jag hade i tankarna var två huvudtyper av åtgärder, dels sådana som syftar till att upptäcka barnmisshandel och att skydda de barn det gäller från fortsatt misshandel. Det är naturligt om sådana åtgärder står i förgrunden i dag. Den andra huvudtypen är de allmänt förebyggande åtgärderna. De är väl så viktiga, och jag skall be att få återkomma till dem. Den lagliga möjligheten att ingripa mot allvarlig barnmisshandel finns 45 ju. Problemet är, som tidigare har påpekats, att man inte upptäcker fallen. Lagen säger här att den som får kännedom om barnmisshandel bör anmäla detta till barnavårdsnämnden. Men naturligtvis avstår många människor från det, därför att det kan leda till obehag för dem själva. Därför är en förstärkning av anonymitetsskyddet motiverad, och det är bra om den saken utreds. Det är klart att det här är komplicerade frågor. Jag har inte riktigt kunnat finna av direktiven för offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén på vilket sätt och med vilken målsättning frågan utreds. Jag vore därför tacksam om statsrådet ville utveckla litet mer vad som kan väntas på den punkten. Frågan är om anmälningsplikten bör skärpas. I dag är det ju bara föreskrivet att man bör anmäla de fall man får kännedom om. Jag inser mycket väl att det är svårt att nå några effekter på det här sättet, men det finns ändå, som tidigare sagts här, en mycket stor uppslutning kring tanken att vi måste komma till rätta med problemet barnmisshandel. Då bör väl även en skärpning av anmälningsplikten övervägas. Jag vill fråga fru Odhnoff om en sådan lagändring övervägs. Det är utmärkt att man nu kommer att ge socialstyrelsen i uppdrag att undersöka erfarenheterna av den nuvarande lagstiftningen och de anvisningar som socialstyrelsen har givit ut. Men innebär det också att man skall överväga frågan om en skärpning av anmälningsplikten?

Jag tycker att statsrådet Lidboms uttalande på den punkten är mycket intressant, eftersom det enligt mitt sätt att läsa inte riktigt stämmer överens med vad som sägs i socialstyrelsens anvisningar. Där uttalas att obetydliga kroppsliga tillrättavisningar inte kan anses som misshandel. Det framhölls också i andra kammaren av utskottsordföranden, när lagändringen antogs 1966. Hon sade att utskottet delar uppfattningen att vissa lindrigare tillrättavisningar alltjämt skall vara tillåtna. Statsrådet Lidbom säger att man skall bedöma handlingar mot barn och vuxna precis likadant. Om man ger en vuxen person en kroppslig tillrättavisning, så undrar jag om det verkligen bedöms på samma sätt som när samma åtgärd vidtas mot ett barn. I den utredning som socialstyrelsen gjorde 1969 sägs att man inte kan komma längre med lagstiftning. Jag skulle vilja veta om fru Odhnoff delar den uppfattningen eller om hon är villig att överväga en skärpning av lagen också på det området. Dels för att öka möjligheterna att ingripa, dels, och kanske framför allt, för att påverka idealbildningen. Lagstiftning har ju ofta den effekten. Det är en smula svårt att inse varför man skall tillåta våld mot barn som inte kan försvara sig, när man inte gör det mot vuxna. Jag är medveten om att det här föreligger svåra gränsdragningsproblem, men frågan måste ändå ställas: Går det att komma längre lagstiftningsvägen? 1969 års utredning sade att sådana här kroppsliga tillrättavisningar av egna barn ingår i ett svenskt normalbeteende. Visst gör de det. Men kan man lämna frågan med ett sådant konstaterande, eller finns det möjligheter att komma vidare? Utredningen föreslog att man skulle göra Nr 51 en sociologisk studie om inställningen till kroppslig bestraffning, som Torsdagen den bl.a. skulle omfatta en kartläggning av inställningen till och förekomsten 725 mars 1971 av kroppslig bestraffning i olika former, en kartläggning av olika — — — — egenskaper hos individer med olika inställning till kroppslig bestraffning Om åtgärder för att och orsakerna till sådana skillnader i beteende som man kunde finna. Jag förhindra barnmisshandel m.m. skulle vilja fråga: Vad har hänt med detta uppslag? Har någon sådan undersökning gjorts och vad har den i så fall visat? Beträffande den andra huvudtypen av åtgärder, de allmänt förebyggande, kan man säga att det inte är så många av de verkligt allvarliga fallen av barnmisshandel som skulle kunna undvikas genom allmänna åtgärder. Det är här fråga om något tiotal fall per år som rapporterats. Vi vet naturligtvis inte hur stort det totala antalet av allvarlig barnmisshandel är. De inblandade vuxna personerna är ofta psykiskt sjuka eller drabbade av något slags personlighetsabnormitet. Deras egen bakgrund kan vara djupt tragisk och svår att reparera. Men vi vet också att lindrig misshandel förekommer i långt större utsträckning, och det gäller kanske särskilt den psykiska misshandeln. Därför är de allmänt förebyggande åtgärderna så viktiga. Visserligen är det som herr Werner i Malmö sade att barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper. Det är kanske viktigt att betona detta med hänsyn till den diskussion om dessa problem som förs i dessa dagar. Men den sociala hjälpverksamheten, nykterhetspolitiken, den psykiska hälsovården osv. kan naturligtvis undanröja många anledningar till barnmisshandel. Jag går inte in på det i dag även om det naturligtvis är ett grundläggande konstaterande. Jag vill här ta upp tre punkter för allmänna åtgärder som speciellt gäller barnens situation. Punkt 1 är en allmän hälsokontroll av barnen. Det är en positiv nyhet när statsrådet meddelar att en obligatorisk anmälan av nyfödda barn till barnavårdscentral skall kunna införas 1972. Men då frågar man sig: Vilka åtgärder kommer att vidtas efter denna anmälan av alla barn? Att man skall hålla en kontinuerlig registrering av alla barn utgår jag ifrån och att man skall få ett så vattentätt system som möjligt när de flyttar. Men kommer man också att få resurser att göra regelbundna kontroller? Redan en obligatorisk hälsokontroll för fyraåringar anses i dag vara en alltför resurskrävande åtgärd. Kommer man att klara den uppsökande verksamheten så att alla barn, i synnerhet i de familjer som inte själva uppsöker barnavårdscentralen, kan hållas under en kontinuerlig uppsikt? Är fru Odhnoff och regeringen villiga att ge denna fråga hög prioritet? Punkt 2 gäller en allmän föräldraskola. Vi vet att vanföreställningar fortfarande är mycket vanliga när det gäller barnuppfostran, och det är knappast förvånande mot bakgrunden av de ringa kunskaper som de flesta får. Det brukar sägas att man inte får sätta sig i en bil och köra den utan att ha fått en omfattande utbildning, och det är med all rätt så, men uppfostra barn, som är mycket svårare, får man göra utan några kunskaper alls. 1969 års utredning redovisade en undersökning som gett vid handen 47 att 85 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna bestraffades kroppsligt av modern en eller flera gånger i veckan. För fadern var siffrorna 50 respektive 35 procent . Även om det i många av dessa fall gäller mycket lindrig kroppslig tillrättavisning, är det ändå skrämmande siffror. De opinionsundersökningar som gjorts visar också att en stor grupp, troligtvis en majoritet, av alla svenskar anser att aga i hemmet är en nödvändig uppfostringsmetod — 53 procent av alla svenskar enligt en SIFO-undersökning av 1966. Undersökningen ”222 Stockholmspojkar” visade att 61 procent av mödrarna och 67 procent av fäderna ansåg att barnen ”ibland är så elaka att de måste få stryk”. Fysiskt våld är så påtagligt att vi kanske har en tendens att se bort från den psykiska misshandeln. Men man kan fråga sig: Vilken effekt har det att ett barn tvingas att stå i timmar i skamvrån? Att man använder skammen och skräcken som uppfostringsmedel är alltför vanligt — troligen i många fall beroende på rent oförstånd eller okunnighet. Det kan naturligtvis förorsaka bestående skador i personligheten. Här räcker det nu inte längre med en allmän välvilja och vissa punktinsatser från barnavårdscentralers och enskilda organisationers sida, utan nu behövs det en verkligt bred aktion för att få till stånd en allmän föräldraskola. Ett sätt vore att engagera den kommunala vuxenundervisningen. Alla som får barn borde få en inbjudan till föräldraskolan som gav både mamman och pappan en grundkunskap om spädbarnsvård, barnpsykologi, barnets utveckling osv. Sedan borde inbjudningar komma med jämna mellanrum till korta, koncentrerade kurser som var avpassade efter barnens ålder. När man har barn i en viss ålder och har problem med dem har man ju motivation för att vilja lära sig. Där skulle man också i samtalsgrupper få diskutera med föräldrar i samma situation. Herr talman! Jag tror inte att detta är någon universallösning — man klarar inte allt med kurser — men kunskap är i regel till nytta och sällan till skada. Dessa förslag har framförts i riksdagen vid flera tillfällen och alltid tillbakavisats med lugnande försäkringar om att skolöverstyrelsen följer frågan. det räcker inte. Nu frågar jag: Vill fru Odhnoff gå in för att en allmän föräldraskola skall komma till i sinnevärlden? Punkt 3 gäller en utbyggd familjerådgivning. Risken för barnmisshandel av alla slag är naturligtvis störst i problemfamiljerna. Därför skulle en satsning på familjerådgivning få effekter också för barnens trygghet. Här finns en viss försöksverksamhet, huvudsakligen i landstingens regi. Men när förslag framförts om en rejäl utbyggnad och en permanent organisation hänvisar man i regel till utredningar. När blir det något av med familjerådgivningsbyråerna så att man får en verklig bredd på verksamheten, så att det blir nära till en sådan byrå, så att det blir naturligt för familjerna att söka sig dit innan situationen är ohjälplig? Det är den sista frågan som jag vill ställa till fru Odhnoff. Herr talman! Hur föräldrarna behandlar sina barn är också till sist i stor utsträckning en följd av den syn på barnen som råder i vårt samhälle. Det talas ibland om att vi lever i barnens århundrade. I dag verkar den karakteristiken enbart makaber. Även om vi bortser från den allvarliga barnmisshandeln måste vi tyvärr Nr 51 konstatera att vi i vårt land har alltför mycket kvar av betraktelsesättet att barnen är föräldrarnas egendom. Det finns en tendens att betona föräldrarnas rätt före barnens. ar Her NS När man vill inskränka den rätten möts man ofta av frågan: Men är då — Om åtgärder för att barnen samhällets egendom — eller kanske rent av politikernas? Nej, det — förhindra barnmissär en självklarhet som tyvärr ofta behöver upprepas: Barnen är inte handel m.m. någons egendom; de är individer med egna rättigheter. Ibland behöver den rätten tas till vara av samhället på samma sätt som vi i andra sammanhang betraktar det som självklart att samhället tillvaratar den svagares rätt gentemot en starkare part. Från liberal synpunkt finns det ofta anledning att slå vakt om mångfalden, valfriheten. Det leder till slutsatsen att föräldrarna bör ges en betydande frihet när det gäller uppfostringsmetoder, idealbildning osv. Den valfriheten bör finnas både för barnens, föräldrarnas och samhällets skull. Men när vi i dag diskuterar barnmisshandeln — både den allvarliga och den i lindrigare former — är det, liksom i många andra situationer, angeläget att betona barnens rätt att kräva samhällets skydd och samhällets ansvar att hjälpa föräldrarna att ge barnen en miljö som tar till vara de kunskaper som i dag har uppnåtts om barns utveckling och uppfostran.

Herr talman! Här har förut talats om socialstyrelsens utredning, som nu är ett par år gammal. Av de 119 barnmisshandelsfall som där redovisas var det en övervägande del som antingen ledde till dödlig utgång eller förorsakade grava men för framtiden. Siffrorna är naturligtvis skrämmande men berättar inte hela sanningen, eftersom de flesta fallen både då och med all säkerhet också i dag förblir okända. Och de är många. Det finns ingen möjlighet att konstatera om barnmisshandeln ökar — vi har ingen tillförlitlig statistik — men det finns anledning att förmoda att den gör det. Det är en hemsk tanke. I ett upplyst land med stigande utbildning, god materiell standard, tillgång till expertis och hjälp av olika slag och färre barn per familj än någonsin tidigare finns det människor som medvetet och fullt avsiktligt slår och misshandlar det kanske mest värnlösa som finns. Man ställer sig då frågan: Är det en följd av den ökade råhet som vi finner på olika områden i vårt samhälle och i andra samhällen? Är det barnen som skall dyrast betala ökningen av våldet? Brottstatistiken visar att i vårt land ökade misshandelsbrotten mellan 1968 och 1969 med 14,4 procent; de steg från 13 119 till 15 001. Förra sommaren publicerades en prognos från en arbetsgrupp inom kanslihuset, enligt vilken våldsbrotten beräknas öka med 20 procent under de närmaste fem åren. Samtidigt presenterades en undersökning av under 1969 anmälda våldsbrott i Stockholm, varav framgick att en inte ringa del av brottsoffren utgjordes av äldre och handikappade. Herr talman! De som fysiskt angriper äldre och handikappade människor, de är också i stånd att misshandla barn. Det visar en fasansfull likgiltighet för medmänniskor. Och skall utvecklingen fortsätta vad gäller 49 ökningen av våldsbrotten, då finns det orsaker att befara detsamma när det gäller barnmisshandeln. Jag vet att man inte minst inom utbildningsdepartementet har uppmärksammat den ytterst negativa företeelse som mobbingen bland barn i skolorna innebär, när barn psykiskt och fysiskt misshandlar dem som är svagare eller annorlunda. Vi kommer väl alla att arbeta och göra vad vi kan för att lösa de problem som är förenade med detta. Vilhelm Moberg skrev en gång att vårt välfärdssamhälle håller på att förändras till ett ofärdssamhälle — en allas kamp mot alla. Jag börjar bli rädd för att nästa steg är ett våldssamhälle, där de starka slår de svaga. Vi måste bryta den utvecklingen. Frågan är då: Hur skall vi kunna göra det? Här har talats och talats väl — och jag vill tacka statsrådet Odhnoff för det informativa svar som gavs på interpellationen och frågorna — om vad man från samhällets sida skall kunna göra för att råda bot på det som är barnmisshandel. Gabriel Romanus tog upp barnens situation i samhället. Jag läste en intervju med rektorn för Östra Spång, där han framhåller att föräldrar till intagna barn ringer och säger: ”Behåll honom så länge ni kan! Vi vill inte ha med honom att göra.” Den attityden mot barn måste brytas. Givetvis är det då väsentligt att samhället gör insatser, men det är också utomordentligt väsentligt att vi lägger en del av ansvaret på familjen. Det är en dubbel uppgift för både samhälle och familj — kanske mest för samhället när det gäller att förändra attityderna — att lära människorna vad det innebär att vara förälder. Jag är inte lika positiv som herr Romanus i fråga om föräldraskolor och föräldrautbildning i det avseendet att jag tror inte att vi på det sättet når de föräldrar det här verkligen gäller. Vi måste ju finna misshandelns innersta orsak. Den kan vara, som någon har sagt, psykisk sjukdom, men en annan är den som modern i Täbyfallet motiverade sin brist på ingripande med, nämligen okunnighet. Min uppfattning är att vi måste lära föräldrarna när de blivit föräldrar. När en kvinna får barn på BB får hon lära sig att sköta barnet. Hon får i dag på de flesta sjukhus, tror jag, också lyssna till en föreläsning av en läkare, som redogör för amning och barnsjukdomar. Här, liksom under den förebyggande mödravården, just här måste frågan om misshandeln tas upp. Här når man nämligen alla kvinnor. Ingen kvinna skall kunna fara hem med ett barn från BB utan att ha fått en intensiv undervisning om faran med fysiskt våld och faran av att slå barn. Jag hoppas att statsrådet Odhnoff för fram de här tankarna till socialministern, ty detta ligger ju under hans departement. Det gäller att hos de unga föräldrarna skapa en förvissning om att man inte får slå barn och att man inte heller får tolerera att andra gör det. Detta skall enligt min uppfattning — och det vore roligt att få höra statsrådet Odhnoffs kommentarer — ingå i den elementära rådgivning som lämnas på förlossningsanstalterna till varje nybliven mor. Det är barnläkare, gynekologer och sjukvårdspersonal som måste ta det som sin uppgift att genomföra detta. Såriga bröstvårtor läker, men ett sårigt barn kan få men för livet. Samhällets andra uppgift är att skydda de barn som blivit utsatta för misshandel. De föregående talarna har, tycker jag, ganska enhälligt fört fram krav och synpunkter med anledning av det svar som statsrådet Odhnoff har givit. Vad jag möjligtvis skulle vilja lägga till är att vi alla skall ha klart för oss att vi från samhällets sida inte kan nå alla ur förebyggande synpunkt. Allra svårast är det kanske att nå dem som i realiteten blir de värsta misshandlarna. Där har vi — och cirkeln sluter sig kanske — en återgång till våldet inom alla olika områden i samhället. Men vi har som jag också ser det, ett oerhört stort ansvar som måste läggas på familjen när det gäller att begränsa alla slag av våld.

Herr talman! Den tragiska händelsen i min hemkommun kunde föranleda en ännu mer djupgående debatt om de bakomliggande orsakerna till denna händelse. Det är ju ändå ytterst fråga om varför människor drivs till sådana fruktansvärda handlingar som här har inträffat. En sådan debatt skulle kräva en ingående analys av den enskilda människans situation i dagens samhälle. Jag vill därför i dag bara beröra en speciell del av problematiken i detta ärende. Under den allmänna motionstiden i år avlämnade jag en motion, i vilken jag yrkade på en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen till förmån för ett bättre anonymitetsskydd för anmälare av barnmisshandel. Med tillfredställelse har jag i dag konstaterat att statsrådet Odhnoff nu säger i sitt interpellationssvar till herr Börjesson i Falköping, att en ändring övervägs av socialutredningen och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Behovet av denna översyn har förelegat sedan länge, då — som här har sagts flera gånger tidigare i debatten — omfattningen av barnmisshandeln har ökat sedan åtskilliga år tillbaka vad gäller de upptäckta fallen. Som också har anmärkts här tidigare har man anledning förmoda att antalet oupptäckta fall är ännu mycket större. Det är alltså många barn som utsätts för både fysisk och psykisk misshandel. Myndigheterna har, som står i interpellationssvaret, vidsträckt anmälningsplikt, men vad barnavårdslagen säger om att allmänheten bör anmäla barnmisshandel har inte uppmärksammats i tillräcklig grad, och inte heller kan man säga att det har efterlevts. Här har påpekats tidigare att det finns ett stort behov av information och upplysning i dessa frågor. Min uppfattning är den att en förbättring av anonymitetsskyddet, så att man tillgodoser barnens rätt samtidigt som man inte undergräver den enskildes integritet och rättsskydd, kan väsentligt bidraga till att myndigheterna i större omfattning än nu får kännedom om fall då barn befinner sig i dessa svåra situationer. I likhet med fru Dahl och även andra vill jag dock poängtera att skall vi komma till rätta med dessa problem, måste vi börja från grunden. Jag skall bara här ta exempel som har nämnts tidigare — förebyggande verksamhet i barnavårdscentralerna och ökad familjerådgivning. Det står ju helt klart att de resurser som socialvården i dag förfogar över är alldeles otillräckliga. Och jag vågar nog påstå att även om man i många fall får kännedom om barnmisshandel, så är man ibland inom socialvården förtvivlad över att man har så otillräckliga möjligheter att hjälpa i de fall där det behövs. Vad man framför allt inte har möjligheter till är ju att rehabilitera familjen som helhet, och där återstår oerhört mycket att göra. jag vill poängtera att här har vi en av samhällets väsentligaste uppgifter — att se till att den här sidan blir tillgodosedd. Till sist vill jag dock säga att vad det här är fråga om kanske ytterst är att skapa en opinion för ökat medmänskligt ansvar i vårt samhälle — inte bara som anmälare, utan vi skall vara ett stöd för vår omgivning, var och en efter sin ringa förmåga. Där har vi alla vårt ansvar, både som politiker och som medmänniskor. Och som politiker har vi framför allt ett ansvar att planera samhället på ett sådant sätt att vi verkligen ger utrymme för människor att vara medmänniskor.

Herr talman! Jag vill till att börja med deklarera att jag känner väldigt stor sympati för den attityd som fru Söder gav uttryck för i sitt anförande. Jag tycker nämligen att den situation som vi står inför här är så pass komplicerad och besvärlig och så okänd för de flesta av oss — även för dem som i andra sammanhang är experter på socialvård — att en mycket stor ödmjukhet är befogad. Det är mig ganska främmande att ägna mig åt generaliseringar om våldet eller samhällsutvecklingen eller den ena eller andra myndighetens bristande effektivitet. Man har ju ingalunda bevisat att barnmisshandeln i sig har ökat. Det är som framgår av socialstyrelsens utredning i stället så, att detta är en företeelse som man som fenomen bara har känt till i tio år. Tidigare var man inte klar över ens att sådant här förekom. Många socialvårdande myndigheter eller sjukvårdande myndigheter och personalen där — läkare, sjuksköterskor, socialarbetare — kände inte till problemet, och det innebar att de helt enkelt inte kunde ställa en diagnos. Läkare, som fick in svårt misshandlade barn på sjukhuset eller barn med svåra skelettskador, förstod inte vad det rörde sig om. Vi hade till för ett par år sedan inget sätt att registrera de misshandelsfall som förekom, vare sig på sjukhusen eller inom de socialvårdande myndigheterna. Vi vet också väldigt litet om vad som får människor att misshandla barn på det här sättet. Därför tror jag att vi måste börja från grunden och alla starkt känna vårt ansvar. Och när vi här i dag har talat så mycket om behovet av att känna ansvar, så skulle jag vilja säga att det ansvaret är inte bara ett anmälningsansvar, utan det är t.ex. också ansvaret att ge resurser till de myndigheter som skall arbeta med dessa frågor i den utsträckning som behövs för att de skall kunna göra ett meningsfullt arbete. Jag är nämligen alldeles övertygad om att ifall vi nu skärper lagen vad gäller anmälningsskyldighet för sådana här misshandelshistorier utan att ge de barnavårdande myndigheterna tillräckliga resurser — dvs. mer resurser — kommer ingen förbättring alls att inträda. Jag hoppas att de av oss, som nu har givit uttryck för åsikter i de här frågorna, i det kommunala och landstingskommunala arbetet liksom i riksdagsarbetet skall vara villiga att stötta upp kraven på ökade resurser till de socialvårdande myndigheterna. I dag saknar man på de flesta håll de resurser som behövs för att ägna sig åt förebyggande arbete. Vi har här ett helt nytt fält för reformer av en Nr 51 typ som kan kallas för en utvidgning av barnavårdscentralernas arbete. De reformerna” måste vi gripa oss an med. Det gäller att utvidga mödravårds Torsdagen den centralernas arbete, så att det blir mycket mer människovårdande än det i 25 mars 1971 dag är med sin ganska strikt biologisk-medicinska inriktning, en ut — Om åtgärder för att vidgning av barnstugeverksamheten — ja, över huvud taget gäller det att — förhindra barnmissfrån samhällets sida stödja familjerna så att de inte blir så isolerade och = handel m.m. utlämnade som de många gånger är i dag. Jag sade inte, herr Werner i Malmö, att det här bara gäller familjer i ekonomisk misär. Tvärtom sade jag att också många familjer i normalsitationer i dag är så hårt pressade av sina vardagliga bekymmer och av att leva isolerade i en torftig miljö — och det är inte alltid detsamma som en fattig miljö — att de inte klarar upp sin föräldraroll. Vi måste göra klart för oss att den lilla kärnfamiljen helt enkelt inte är tillräcklig i dagens samhälle vare sig för barnen eller för föräldrarna. Om det kan komma något gott av den opinionsstorm som vi nu upplever, bör det vara att det skapas opinionsunderlag för vittomfattande reformer på familjepolitikens och socialvårdens område.

Herr talman! I denna debatt är det kanske den stora enigheten som är det mest påfallande. Företrädare för olika partier har alla varit eniga om nödvändigheten av att arbeta för att de allra svagaste i samhället skall få det skydd och den hjälp som de behöver.

När det gäller de dubbla lojaliteter som herr Börjesson i Falköping talar om vill jag framhålla att det förhållandet att en befattningshavare har tystnadsplikt ingalunda fritar honom från den anmälningsskyldighet han har; anmälningsskyldigheten tar över tystnadsplikten.

Underlåtenheten kan då bedömas som tjänstefel. För annan anmälningspliktig än person med ämbetsansvar är sådant ansvar inte stadgat. I debatten har man berört nödvändigheten av att invandrarbarn skulle uppsökas och att man skulle knyta kontakt med dessa. Det framhålles 53 också i socialstyrelsens Råd och anvisningar att dessa barn ofta kommer att ”stå utanför barnavårdscentralernas verksamhet. Också i dessa fall rör det sig ofta om familjer i särskilt stort behov av den hjälp barnavårdscentralerna kan erbjuda. Det är alltså ytterst angeläget, att en barnavårdscentral utan dröjsmål får besked om, när ett barn flyttat in i distriktet.” Det anges att detta kan ske genom rapportering via barnbidragsregistret eller länsstyrelsernas folkbokföring. Arbetsgruppen inom socialstyrelsen håller på att arbeta fram klara direktiv för hur denna fråga skall lösas, och den är alltså uppmärksammad i Råd och anvisningar. Frågan om anonymitetsskyddet, som berörts av bl.a. herr Wikner, herr Werner i Malmö och fru Söder, är komplicerad och har många aspekter. Men som jag framhöll i mitt svar saknas det i dag inte lagliga möjligheter att genom sekretess skydda anmälare i barnavårdsärenden. Man har i sekretesslagen förutsatt sådana situationer som herr Börjesson i Falköping syftar på, och lagen innehåller en speciell bestämmelse just för att bereda skydd för personer som gjort anmälan till barnavårdsnämnd eller nykterhetsnämnd. En sådan anmälares namn kan hållas hemligt, om det finns grundad anledning att anta att den anmälde skall skada anmälaren på ett eller annat sätt. Men detta problem kompliceras av att vi har att ta hänsyn till en för den svenska förvaltningsrätten grundläggande regel, nämligen att en part i princip skall ha rätt att ta del av och bemöta allt material som åberopats mot honom i ett ärende. JO har i sin ämbetsberättelse från 1971 utförligt behandlat denna fråga. Han framhåller där bl.a. att om sekretesskyddet för anmälare och uppgiftslämnare inte fanns, så skulle många säkert dra sig för att lämna barnavårdsnämnd upplysningar samt att ett effektivt förverkligande av samhällets vård förutsätter att enskilda utan risk skall kunna lämna de upplysningar som behövs som underlag för beslut om omhändertagande. JO framhåller vidare att det bäst överensstämmer med bestämmelserna i sekretesslagen att det inte överlämnas åt anmälaren att själv avgöra om han skall åtnjuta anonymitet eller inte. Barnavårdsnämnden bör enligt lagen ta detta på sitt ansvar för att en anmälare skall få det anonymitetsskydd som han är berättigad till. Jag är liksom JO väl medveten om att barnavårdsnämnden här ställs inför mycket svåra bedömningsfrågor. För att bland annat undersöka om det är möjligt att genom ändrade lagbestämmelser ge barnavårdsnämnder och allmänhet bättre ledning i dessa svåra bedömningsfrågor har regeringen uppdragit åt offentlighetsoch sekretesskommittén att överväga de problem, som sammanhänger med sekretesskydd för anmälare i barnavårdsärende. Herr Romanus frågade hur detta uppdrag hade givits. Jag kan säga att uppdraget från Kungl. Maj:t om vissa åtgärder i anledning av betänkandet om barnmisshandel återfinns i skrivelsen till socialstyrelsen i december 1969. Där står att betänkandet överlämnas med remissyttranden till bl.a. denna offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitté såvitt avser anmälares anonymitetsskydd. På grund av de avvägningsoch gränsdragningssvårigheter som kan inträffa när det gäller sekretesskyddet får man räkna med att många människor föredrar att göra en anonym anmälan. Om en sådan kommer Nr 51 in till barnavårdsnämnden, bör den vinna samma beaktande som om anmälaren framträtt med sitt namn. Nämnden skall i båda fallen överväga huruvida utredning kan anses vara påkallad och om så är fallet ofördröjligen verkställa denna. Om åtgärder för att När det gäller de förebyggande åtgärder som flera talare varit inne på förhindra barnmissvill jag utöver vad jag tidigare sagt nämna att man inom socialstyrelsen handel m.m. har påbörjat en undersökning som rör fall av barnmisshandel och annan skadlig behandling av barn. Detta undersökningsmaterial kommer att bearbetas i socialstyrelsen, varvid man bl.a. kommer att se efter om i dessa ärenden finns gemensamma faktorer, mot vilka åtgärder skulle kunna sättas in. I brevet i december 1969 pekade Kungl. Maj:t vidare på att också mera långsiktiga motåtgärder borde företas. Sålunda förutsattes att socialstyrelsen, universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen skulle komma att vidta åtgärder för att läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor och övrig sjukvårdsoch socialvårdspersonal undervisas i frågor som berör såväl psykisk som fysisk barnmisshandel. Ungdomen skulle i samband med skolundervisningen eller på annat sätt förberedas för föräldraskap och ges kunskaper beträffande samspelet mellan barn och föräldrar. Det är en sådan föräldrautbildning som herr Romanus och fru Söder vill få till stånd. Jag tror inte att man i den föräldraskola, som så allmänt efterlyses men som ingen riktigt kan beskriva, kommer att kunna nå fram till de människor som bäst behöver denna kunskap. Men jag tror ändå att man med sådana här generella åtgärder kan åstadkomma en förbättring. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att god kunskap om yttringar av barnmisshandel leder till att man uppmärksammar fler fall på ett tidigare stadium. Fru Sundberg var inne på att det möjligen var en ökning av barnmisshandeln. Jag kan säga att i vissa delar av landet har man klara siffror som skulle tyda på en mera omfattande barnmisshandel där än i andra delar av landet. Tittar man närmare på siffrorna finner man dock att där finns enstaka pionjärer som tidigt har uppmärksammat barnmisshandel och yttringar av barnmisshandel och som har bedrivit ett intensivt skolningsarbete. På barnavårdscentralerna i dessa delar av landet fångar man därför på ett mera effektivt sätt upp dessa fall av misshandel. Herr Romanus var inne på en lång rad frågor. Han talade om skärpning av anmälningsskydd och en skärpt lagstiftning över huvud taget.

När man arbetar med dessa frågor känner man att det är oerhört viktigt att så som fru Söder och fru Dahl varit inne på gå ett steg vidare, 35 ett steg utöver de klara och bestämda krav som vi måste ställa på samhällets organ.

Detta övervåld finner många uttrycksformer. Det är det fysiskt misshandlade barnet som står i fokus i dag, men det har också nämnts här att det finns en annan form av misshandel som kan vara väl så vanlig och som det är väsentligt att vi drar fram. Det är den fruktansvärda misshandel som kan äga rum på det psykiska planet, genom att man visar en kall likgiltighet, genom de grymma ord som kan sägas och genom de alltför höga krav och förväntningar som kan ställas på människor. Herr Wikner och herr Werner har också varit inne på detta om människor som lever under svåra påfrestningar. Det har visats att dessa människor, när de växer upp, kan förväntas bli mer aggressiva än andra människor. Följaktligen kan de förväntas bli mer aggressiva föräldrar och i sin tur fostra missanpassade barn. Mänsklig aggression sägs vara en följd av outhärdliga misslyckanden. Den kan ha sin grund i den fruktan som rinner upp ur känslan av osäkerhet i fråga om pengar, arbete, skola. Den kan bottna i isolering, främlingskap, i upptornade svårigheter som för den enskilda människan kan te sig oöverkomliga. Samhället har ett stort ansvar. Men samhället, det är vi alla, och i vårt medborgerliga ansvar måste vi också lägga in en medmänsklig omsorg. Alla måste vi vara med och bryta ned tendenser till isolering och främlingskap och i stället få fram värme och omsorg från människa till människa. Och vi får aldrig dra oss undan vår del i omsorgen om våra medmänniskor. Det gäller inte minst vår del i omsorgen om barnen.

Herr talman! Låt mig få betyga att jag med ödmjukhet nalkas den problematik som vi nu diskuterar.

Nej, vi måste också — jag säger också — nalkas problemet ur en annan synvinkel och fråga oss: Vad har samhället gjort för dessa människor? Människor som på ett eller annat sätt avviker från det normala beteendemönstret. När jag talar om samhället menar jag naturligtvis också vad vi som samhällsmedborgare gör, om vi känner vårt ansvar mot våra medmänniskor och inte bara vältrar över det på samhället och säger, att det är samhällets plikt och skyldighet att taga hand om dessa som på ett eller annat sätt råkat komma i svårigheter. Jag vill försäkra fru Dahl att jag, i den mån jag har inflytande, gärna vill vara med om att ge ökade resurser till de socialvårdande myndigheterna — givetvis under den förutsättningen att de använder resurserna på bästa möjliga sätt. Men det räcker inte bara med att vidtaga förebyggande åtgärder — vilket är fullt riktigt att vi skall göra, med allt vad det innebär. Vi måste också samtidigt se till att skydda våra små barn mot övergrepp. — Nr 51 Märk väl att dessa övergrepp många gånger görs av sjuka människor — de som pinar och slår barn är inte annat än sjuka människor. Vi måste lära våra medmänniskor, och inte minst oss själva, att känna vårt personliga IC ansvar mot våra medmänniskor och inte minst barnen. Det skall innebära Om åtgärder för att att vi naturligtvis skall ta obehaget av en anmälan om så erfordras. Men förhindra barnmissalla vill inte göra det! Många är tveksamma därför att de är rädda att de handel m.m. röjer sin anonymitet. Jag är medveten om att det finns ett skydd redan nu, men det skyddet är inte bekant för den stora allmänheten och är ej heller tillräckligt. Enligt praxis säger man att såväl hos polis som hos barnavårdsnämnd kan anmälan om misshandel ske anonymt. Om anmälaren själv inställer sig och uppger sitt namn, behandlas hans anmälan, dock inte anonymt såvida han inte uttryckligen begär detta. Jag är övertygad om att många, många flera skulle anmäla misstänkt barnmisshandel om de visste att det fanns ett skydd för deras anonymitet.

Jag vill fästa uppmärksamheten på att vid brott av olika slag föreligger ju redan denna skyldighet för allmänheten att stå både polis och myndigheter till tjänst. I många fall har det varit den uppmärksamma allmänhetens förtjänst att svåra brott klarats upp. Barnmisshandel, herr talman, hör till de grövsta brott vuxna människor kan begå, varför det är ytterst angeläget att beivra dylika brott.